Fru talman! Jag skulle vilja börja med att ta upp det sista som Björn Samuelson sade med anledning av motionen om ockerränta. Lagutskottet och justitieutskottet har diskuterat vilket utskott som skulle behandla motionen. Eftersom lagutskottet har hand om konsumentkrediter bestämde man sig för att lagutskottet skulle behandla motionen. Utskottet har också skrivit att det inte ankommer på lagutskottet att bedöma om bestämmelsen är riktig. Det är brottsligt att i näringsverksamhet eller i annan verksamhet som bedrivs vanemässigt eller i större omfattning bereda sig ränta eller annan ekonomisk förmån som står i uppenbart missförhållande till motprestationen. Det faller alltså under brottsbalken. Därmed är detta redan reglerat. Sedan skulle jag vilja påminna Björn Samuelson om den departementspromemoria som nu har lagts fram -- 1994:23, 5 kap. Syftet är att införliva EG direktivet om oskäliga villkor i konsumentavtal med svensk rätt. I promemorian föreslås en ny lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, vilken skall ersätta 1971 års lag i ämnet. Det finns en nyhet i den föreslagna lagen, som därmed skiljer sig från den tidigare lagen. Lagen skall nämligen gälla för alla avtalsvillkor på den finansiella marknaden. Marknadsdomstolen skall pröva avtal om finansiella tjänster enligt samma marknadsrättsliga regler som gäller på andra avtalsområden. Oskäliga avtalsvillkor skall enligt förslaget kunna förbjudas av Marknadsdomstolen -- men inte bara, som nu, om det är påkallat från allmän synpunkt utan också om ett förbud inte överensstämmer med konsumenternas intressen. Här kommer alltså ganska snabbt en lagstiftning på grund av EG-avtalet, som vi vill införliva i svensk rätt. Jag tror att Björn Samuelsons önskemål i motionsyrkandet härmed är ganska väl tillgodosedda. Sedan gäller det ränteskillnader vid konsumentkrediter. Vi fick faktiskt en ny lag den 1 januari 1993 som gjorde det möjligt att tidigare inlösa konsumentkrediter. Man gjorde en ändring i den lagen 1993 för att man även på bostadsområdet skulle kunna gå in och förtidsinlösa bostadslån. Men räntan gick ner. Väldigt många bostadslån löstes in. På grund av den reglering som bostadsinstituten har när det gäller in och utlåning blev det här väldigt ofördelaktigt för bostadskreditinstituten. Ja, det blev stora förluster. Och, Björn Samuelson, någon skall betala förlusterna. Det blir ju då de andra låntagarna i andra ändan så att säga som får betala. Därför var man i lagutskottet villig att göra en justering här så att man när det gäller något längre lån väljer statsobligationsräntan. För kortare lån är det statsskuldsräntan som gäller plus 1 %. Vi har varit överens om att detta är skäligt. Vi har haft hearingar och vi har noga undersökt hur detta slår. När man ingår ett avtal, vilket man ju gör när man tar ett lån, är det rimligt att man håller avtalet tills avtalet går ut eller, när det gäller bostadslåneräntan, tills räntan räknas om. Jag tror dock inte att detta är något större ingrepp i bostadslånen. Så ser vi på detta. Här måste det ske en avvägning så att det hela blir rimligt för båda parter. Vidare har man lagt in här att detta måste följas upp så att det inte sker oskäliga räntevinster på något håll. Därför vill vi alltså ha en uppföljning. Det uppdraget har Finansinspektionen fått. Med detta tror jag nog att vi får en bra balans, trots att vi har gjort förändringar. Vi har alltså förändrat det hela så att det blir en sund lånemarknad. Det är ju vad vi alla vill ha.
Fru talman! Först frågan om de höga räntekostnaderna för snabblån. Som jag sagt tidigare kan jag avvakta en förändrad lagstiftning. Men det är kittlande att snudda vid tanken att överväga en polisanmälan här för att få detta prövat. Jag skall fundera på saken. Sedan till frågan om fördyringen när det gäller möjligheterna att lösa in dyra lån. För det första handlar det här om ett slags dolt bankstöd. För det andra talas det om förluster som har uppstått för finansieringsinstituten. Ja, det är förluster -- i förhållande till beräknad vinst. Något annat är det inte fråga om. För det tredje skall avtal hållas. Men de kan inte vara så ''stenfasta'', fru talman, att de inte påverkas av om vi får en kraftig nedgång av den allmänna räntan i samhället. En sådan ekonomisk utveckling skall naturligtvis litet grand komma människor till godo. Jag tror inte att någon i denna kammare tycker annorlunda. Därför är det här betänkandet mycket märkligt. För det fjärde innebär det här inte något annat än att man gör det dyrare för den enskilde. Den som har pengar och som kan spekulera i obligationer skall alltså skyddas på den boendes bekostnad.
Fru talman! Jag vill ännu en gång säga till Björn Samuelson att det faktiskt är så att bostadslåneinstituten har att låna upp sina pengar. Det gör de. Beräkningar görs av räntan utifrån de år som man har räknat med att låna ut pengar och få in ränta på det. Det finns alltså en balans i detta. När man gjorde det möjligt att förtidsinlösa lån spräcktes den här balansen. Instituten kan inte omedelbart låna ut till samma ränta som de hade räknat med när de lånade ut till den förra långivaren så att säga. Det uppkommer då stora förluster. Det är inte lån på några miljoner kronor som har förtidsinlösts, utan det är faktiskt lån på mer än 100 miljarder kronor som har förtidsinlösts. Därför rör det sig om oerhört mycket pengar. Jag är alldeles övertygad om att vi inte har givit bankerna någon fördel här. I stället har vi helt enkelt sett till att vi får ett lånesystem som fungerar väl. Det är vad vi vill åstadkomma med detta.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten ytterligare. Jag bara konstaterar att vi har ett gammalmodigt, omodernt, bostadsfinansieringssystem i det här landet. Pengar överförs från dem som inte har några till dem som har.

Fru talman! Turismen till Sverige från utlandet har ökat markant under det senaste året, främst tack vare kronkursens fall. Resandet inom landet har också ökat. Detta är bl.a. resultatet av sänkningen av turistmomsen. Av detta har vi lärt oss att även andra faktorer än själva marknadsföringen påverkar turismens upp och nedgång i landet. Därmed inte sagt att marknadsföringen är oviktig -- tvärtom. I det läge som vi just nu befinner oss i borde staten satsa extra mycket på att marknadsföra Sverige utomlands och då naturligtvis som ett prisvärt land att turista i. Vi socialdemokrater har i vår utskottsmotion också föreslagit detta, men tyvärr inte fått majoriteten i utskottet med oss på det förslaget. Samma sak gäller flera av våra förslag till utveckling av Vid genomläsning av utskottets betänkande får man en stark känsla av att utskottsmajoriteten inte vågar ha någon egen åsikt om någonting, utan att man avvaktar vad näringsministern kan tänkas komma med i en framtid. Det är i och för sig glädjande att regeringspartierna i betänkandet medger att vi i sak har rätt i våra bedömningar, t.ex. när det gäller behovet av samordning och samverkan. Tandlöst är dock att man säger sig ''inte vilja föregripa regeringens beredning av ärendet'', som det ju heter när man vill förhala en fråga. Tillåt mig säga, att med det svala intresse näringsministern hittills visat för turistsektorn har vi socialdemokrater inga större förhoppningar om initiativ från det hållet. Socialdemokraternas uppfattning är att turismen rymmer många möjligheter för människor och samhälle, såväl ekonomiskt, sysselsättningsmässigt och regionalpolitiskt som välfärdsmässigt. Den är utifrån en helhetsbedömning värd att satsas på som en egen sektor i politiken. Rätta tiden för initiativ är nu. Erfarenheten visar att turismen berör så många olika sektorer i samhället att en kraftsamling och samordning av de olika insatserna behövs. Med utgångspunkt i denna övertygelse har vi socialdemokrater i vår motion och därefter i reservationerna till betänkandet presenterat våra huvudlinjer för ett turistpolitiskt program. Vi anser att målen för den statliga turist och rekreationspolitiken skall vara att utveckla turismen till och i Sverige så att den ger största möjliga effekter på ekonomi och sysselsättning, speciellt i glesbygden, en bättre bytesbalans och -- vilket är viktigt -- en ökad livskvalitet hos den egna befolkningen, främst genom ökade möjligheter till natur och kulturupplevelser i Sverige. Den socialdemokratiska strategin för detta målarbete är att staten går in i bolaget Next Stop Sweden, eller etablerar samarbete med ett motsvarande organ, och att det satsas 81 miljoner kronor för marknadsföringsinsatser, främst i utlandet, av Sverige som turistland. Något belopp bör inte anvisas för projektet Invest in Sweden. De pengarna anser vi är viktigare att satsa på marknadsföringsåtgärder i utlandet. Detta var ju också avsikten från början och ingick i den ursprungliga överenskommelsen mellan regeringens företrädare och näringens. Vi menar att Styrelsen för Sverigebilden skall läggas ned, eftersom den enligt vårt förslag om statens engagemang i Next Stop Sweden blir utan uppgifter. Staten kompletterar sitt engagemang i marknadsföringen i utlandet av Sverige som turistland med en rad andra åtgärder för att också utveckla Sverige som turistland. Ett nytt organ för samordning och utveckling av turist och rekreationspolitiken, TURSAM, menar vi bör inrättas. Där bör de viktigaste samhällsaktörerna på turismens område vara representerade, nämligen förutom staten även Vi menar att TURSAM kanslimässigt kan knytas till NUTEK. Detta organ bör bl.a. kunna bli ett forum för dialog mellan näringens, organisationernas och samhällets företrädare, således ett organ med bred kompetens på hela turistområdet. Här torde man kunna medverka till att berörda parter får en gemensam och samlande syn på turistfrågorna och de insatser som samhället bör göra för att utveckla turismen. TURSAM bör få 10 miljoner kronor för sin verksamhet, som bör starta den 1 januari 1995. Dessa medel -- 20 miljoner för helt budgetår därefter -- skall bl.a. användas som stöd till Svenska turistföreningen och andra turist och friluftsorganisationer samt som bidrag till försöksoch utvecklingsarbeten. Andra viktiga uppgifter för TURSAM skall enligt vårt förslag bli att vara statens organ på turist och rekreationsområdet och att bevaka sektorns samlade intressen nationellt och internationellt. Dessutom skall TURSAM bilda nätverk för att skapa förtroende mellan de olika aktörerna på turistområdet och i samråd med branschen och organisationerna utforma ett handlingsprogram för att genomföra de för turismen i Sverige just nu mest angelägna åtgärderna. I ett sådant program bör bl.a. ingå att föreslå regeringen tydliga och långsiktiga strategier och villkor för turistnäringen. Vidare skall TURSAM stödja, stimulera och engagera de parter, inte minst olika statliga organ, som måste medverka i åtgärdsarbetet. TURSAM skall bli en katalysator, som får andra att jobba med det som de är bäst på och har ansvaret för, t.ex. TURSAM skall också bevaka vad som händer utanför landets gränser, delta i internationellt samarbete och behandla för turismen gemensamma frågor, t.ex. turismens hållning till miljön -- den basresurs som turismen bygger på -- eller forsknings och utbildningsfrågor. Den här politiken står alltså vårt parti bakom. Det är en aktiv politik, i motsats till regeringens och de borgerliga partiernas passiva uppträdande på turismens område. Vi inser alltså de positiva effekter turistnäringen ger på ett flertal samhällsområden som vi prioriterar, inte minst då det gäller sysselsättningen. Det gäller jobb också i de regioner i Sverige som bäst behöver detta, för att de som bor där skall kunna få behålla sin service och därmed kunna bo kvar i sin hembygd. Vi inser att turismen är överlägsen de flesta andra näringar i det här fallet. Vi inser givetvis också turismens positiva effekter på handelsbalansen, genom att den för in värdefull utländsk valuta till vårt land. Det är för mig en gåta att den sittande regeringen, som är så beroende av att rätta till ett skenande budgetunderskott, inte griper chansen att nu genom ett ordentligt ökat bidrag till marknadsföringen utomlands talar om att Sverige blivit ett billigare land att turista i. Nej, då minskar man i stället stödet till marknadsföring ute i Europa. Samtidigt ökar de övriga nordiska länderna sina anslag, vilket gör att vi i Sverige hamnar ytterligare på efterkälken som turistland. Man kan verkligen fråga sig när regeringen och de borgerliga partierna skall inse turismens många möjligheter, så att de kan samla sig till sådana aktiva insatser som inte minst turistbranschen men också berörda myndigheter och organisationer efterfrågar. Vi förespråkar alltså ett aktivt agerande, i motsats till regeringens och utskottsmajoritetens passiva och avvaktande hållning. Här går alltså den stora skiljelinjen mellan oss och borgerligheten i synen på turismen i dag. Fru talman! Jag vill härmed yrka bifall till våra reservationer, som är fogade till betänkandet. Jag vill också, fru talman, avsluta med några personliga reflexioner, som kom för mig när jag förberedde mitt anförande här i dag och som ju är mitt sista i denna kammare. Jag tycker och har alltid tyckt att turismen är en verksamhet som egentligen bara rymmer möjligheter och som det därför borde finnas förutsättningar för alla partier här i riksdagen att kunna enas om att stödja och stimulera utvecklingen av. Jag hoppas därför att framtidens rikspolitiker mer än hittills skall kunna hitta mera samlade och för turismen till och i Sverige positiva gemensamma lösningar. Turismen ger ju i sig så många för samhället och dess invånare positiva effekter -- såväl sociala som ekonomiska -- att man egentligen borde lägga allt politiskt käbbel åt sidan och i stället satsa på ett samarbete. Jag har lärt mig att turismen är en vittomfattande och komplex verksamhet, med många kunniga aktörer, som var och en ser till sina mål och intressen. Vi har kommuner och landsting, som ser möjligheter att skapa sysselsättning och service för sina invånare. Vi har en mångfasetterad turistnäring, som vill tjäna pengar på att ge besökarna en bra service. Och vi har alla de organisationer, typ Svenska turistföreningen, Sportfiskarna och Friluftsfrämjandet, som i mångt och mycket fungerar som komsumentföreträdare på turist och friluftsområdet. Att samordna och få alla dessa intressen att dra åt samma håll är verkligen en utmaning -- det behövs. Jag tror att det blir en mycket angelägen fråga för det fortsatta arbetet på riksplanet. Det behövs också en samsyn på turismen från alla dess parter -- en samsyn om vad turismen är och vart vi vill sträva med våra olika insatser. Det vore också bra för alla parter om vi kunde enas om vad vi menar med olika begrepp, som t.ex. turistbranschen, näringen eller turismen. Jag har märkt att innebörden ofta är helt olika beroende på vem man talar med, och det är ett hinder för att få till stånd en gemensam syn på turismen och på behovet av insatser för att utveckla den i framtiden. Fru talman! Förutsättningarna för samtal om sådana här saker har ökat betydligt under senare år. Bl.a. har branschen själv genom sin samarbetsorganisation RTS försökt prata sig samman och skaffa sig en gemensam uppfattning om vart man vill nå i samtalen med oss politiker och olika myndigheter. Jag har tydligt märkt att vi nu mycket mer talar med varandra än om varandra, och det är ju positivt och inger optimism för framtiden. Fru talman! Genom dessa små positiva tankar vill jag framföra min önskan att turism och rekreationsfrågorna skall gå en ljus framtid till mötes, inte minst med hjälp av kloka beslut såväl i kanslihuset som i denna kammare.

Herr talman! Så är det dags igen att en kväll i en ganska tom kammare debattera något som åtminstone vi som är här tycker är viktigt, nämligen turism. Nu år 1994 känns det faktiskt som om turismen äntligen har börjat få en plats i ganska mångas medvetande. Äntligen börjar siffrorna att se bättre ut. Det beror naturligtvis på att regeringen under de här åren har gjort en rad insatser som varit viktiga. Man har gjort insatser för småföretag, för att sänka momsen och för företagande över huvud taget. Deprecieringen av kronan spelar självfallet också en viss roll. Nu kan vi kanske få en offensiv turistpolitik. Jag tycker att det är viktigt att notera att man runt om i Sverige rapporterar ökande siffror. Fler förväntas komma inte bara till Stockholm utan också till Men det kan bli ännu bättre. Jag tror att de piruetter som varit omkring Turistrådets privatisering och den turbulens som blev när Turistrådet privatiserades faktiskt har varit ganska bra. De har tvingat oss att tänka efter och att ta steg framåt. Själv skrev jag en artikel redan 1987 om att Turistrådet behövde privatiseras. Jag tycker att det var ett mycket bra beslut. Det gick kanske litet för fort. Reformen blev kanske inte så bra som den kunde ha blivit och nu kommer att bli. Därför har vi i utskottet sagt att vi hoppas att näringsminister Westerberg skyndsamt bereder frågan i departementet och att det också görs med andra berörda departement. Vi har ju tyckt att det har tagit lång tid. Under dessa år har utskottet haft två utfrågningar om turism. I den utfrågning som vi hade nu i april visade det sig att branschen, som tidigare var mycket splittrad, nu har fått ett eget samarbetsorgan. Man har bildat bolaget Next Stop Sweden. Det finns en samsyn och ett samarbete. Därför är det viktigt att vi även får det i regeringen. Innan jag går över på själva frågan vill jag titta litet på hur det var innan den borgerliga regeringen kom. På Socialdemokraternas tid var turism något som kostade pengar. Det var en belastning för kommunerna. Kommuner, landsting och stat gick in och räddade förlustföretag. Det var inte en bransch utan en social rättighet under statligt överinseende. Ofta var det ett slags monopol. När man tog över de här företagen tillsatte man ofta en tjänsteman i stället för en företagare. Sedan gick det som det gick. Det blev dyrt. Det var säkert ett av skälen till att man inte talade om att satsa på turism. Det handlade om att turism kostar. I dag är turismen den tredje största inkomstkällan för Stockholm. Stockholm har lärt sig att det kräver starka insatser om man skall lyckas. Man konkurrerar inte bara med städer i Sverige utan med huvudstäder i Europa och världen om t.ex. kongresser och konferenser. Nu kan vi se att Stockholm kommer på kartan och får allt fler både kongresser och konferenser. Varför är då turistbranschen så viktig? Jag kan se åtminstone tre skäl. Det första är faktiskt att det är världens snabbast växande marknad. Det är inte bara så att människor reser mer, utan helt nya delar av världen börjar att få pengar över för turism. Vi har fått fred som också bidrar till detta. 430 miljoner människor i Östeuropa har plötsligt börjat ta semester. Asien är inte längre bara ett resmål. Mängder av människor kommer från Asien hit till Ett andra skäl är faktiskt att branschen är mycket personalintensiv. Över 204 miljoner människor i världen jobbar i turistbranschen. I Europa är ungefär 6--7 % av befolkningen i branschen. I Sverige är det bara 2 %. Här har vi mycket att hämta in. Sedan finns det också helt nya möjligheter för turism. Tänk på alla de som reser runt och springer maratonlopp! Tänk på alla de som nu upptäcker ekoturism, kulturturism och äventyrsturism! Det tredje skälet till att turismen är betydelsefull är att den kräver relativt begränsade investeringar. Jag tror att vi alla har underskattat turismen. Jag tycker att Maja Bäckström i sitt anförande också visade på att det finns stora möjligheter här. Därför hoppas jag att människor på sikt skall kunna mötas under fredliga förhållanden i sina respektive länder. Fred är också en förutsättning för turism. Det är viktigt att se det också. Affärsturismen ökar också i takt med internationaliseringen. Vi har alltså en stor växande marknad. Men trots det har inte näringen, varken i Sverige eller utomlands, lyckats komma upp på kartan. I Sverige förlorar vi 21 miljarder kronor på vårt turistnetto. Det är alltså en ökning från 9 miljarder 1986. I en översiktsartikel i ''The Economist'' säger man att det finns många skäl till att turismen inte har lyckats. Bl.a. beror det på att den är så svår att definiera, antingen blir det för mycket eller för litet. Det är så många aspekter, det är så många som är inblandade och det är svårt att överblicka. Samtidigt kan man också säga att många som arbetar i branschen gör det ideellt, på halvtid, på sommaren eller vissa delar av året. Det gör att det är svårt att hitta en bra statistik. Även statistiken är föremål för många utredningar världen över, t.ex. av World Tourism Organization. Här finns alltså en rad möjligheter att förbättra kunskaperna om turismen. Vad gör andra länder för att öka sin turism. Som jag sade tidigare arbetar man i alla länder på att öka turismen därför att man ser att den är en viktig inkomstkälla. I Australien antog man 1991 en strategi för turism. Året innan fick Kanada en sådan plan. Där vill man också förbättra det som man kallar turistprodukten och kunskapen om vad turism är. I Österrike, som ju nästan är helt beroende av turistintäkter har man gjort en ''Tourist Policy up to the year 2000''. I Sverige talar vi ofta om att Irland är ett föredöme. Jag skulle vilja att vi läste mer av ''Enterprise in tourism'' som Nederländerna har utarbetat. Där finns en handlingsplan för att öka turismen som omfattar alla delar av näringen. I Nya Zeeland avvecklade man sitt turistråd samma år som vi, 1991, och inrättade två nya råd. Det gjordes av en turistminister. Det resultatet blev helt annorlunda än resultatet här i Sverige. Många tror att Sverige är känt utomlands. Men alla som bott eller arbetat utomlands vet att det inte är så. Redan i södra Tyskland börjar man sväva på målet om vad Sverige är. Ändå finns det ett positivt intresse för Sverige. Det är ett stort land internationellt. Vi har många idrottskvinnor, idrottsmän, författare, filmare och sångare som har visat att Sverige är ett land att besöka och beundra. Nobelpris och popgrupper är annat som skapar intresse. Herr talman! Vem är det då som skall sälja Sverige? Vem skall föra ut till andra att Sverige är ett intressant land, ett land som också kan konkurrera med andra länder när det gäller att dra till sig investeringar, turister och studenter? Vi måste få andra länder att välja vårt land före andra länder, före Tyskland och USA, så att man säger sig att det är till Sverige som man vill åka som turist eller som student eller att det är här som man bygga upp sitt företag. Jag menar att uppgiften att lämna denna berättande information om Sverige och om svenska förhållanden måste ligga på staten. Uppgiften att sälja en speciell resa eller utbildning måste däremot ligga på respektive kommun eller utbildningsanstalt. Verksamheten att skapa positiva bilder av Sverige bedrivs varje dag av företag, av regeringsledamöter och av andra i stora, planerade aktiviteter men också genom annonskampanjer, filmer och annat. Det är många som arbetar med denna typ av aktiviteter: UD, Svenska institutet, Exportrådet, Next Stop Sweden, Image Sweden, Positiva Sverige m.fl. Tyvärr sker det ofta utan ordentlig strategisk ledning och planering. När det sedan gäller att sälja konkreta produkter är det svårt t.ex. för en liten stad i norra Sverige att sälja sina produkter, om man där inte har stöd i en viss publik som känner till Sverige. Därför har Next Stop Swedens verksamhet kommit till. Även när det gäller att informera om Sverige har det, som sagt, varit svårt att komma fram till en samsyn. På samma sätt som man inom turismen har haft svårt att samarbeta har också de myndigheter som haft att ansvara för Sverigeinformationen haft samarbetssvårigheter. Redan 1966, när Stig Ramels utredning om utlandsinformationens organisation framlades, var frågan gammal. Sedan dess har det kommit ungefär en hyllmeter utredningar i frågan, och den är ändå inte löst. Utskottet hoppas också på denna punkt att det skall komma ett förslag så snart som möjligt, så att vi får till stånd ett ordentligt samarbete. Bristen på samarbete betyder t.ex. att medlen kommer fram på fel sätt. För närvarande har faktiskt Svenska institutet bara 4 miljoner kronor för att informera om Sverige i Europa och norra Amerika, och Europa är ändå ett prioriterat område. Det förs ofta organisationsdiskussioner, och även Maja Bäckström tog i sitt anförande upp en sådan. Socialdemokraterna vill nu bilda ytterligare en organisation. Jag tror att denna diskussion uppkommer just när man saknar mål och inte ser klara resultat. Då vill man alltid diskutera organisationen. Jag menar att den diskussionen bör komma först senare. Jag tror därför, herr talman, att ett av skälen till att det har blivit så många missförstånd i dessa frågor är att Styrelsen för Sverigebilden har fått en helt omöjlig instruktion. Jag vill här ta upp bara några punkter. Denna lilla myndighet, som gärna skryter med att den är Sveriges minsta, skall inte bara bidra till spridandet av informationen om Sverige utan skall också anslå medel till långsiktig kunskapsuppbyggnad, ansvara för internationella kontakter inom turismen, besluta i bidragsärenden, upphandla tjänster och, sist men inte minst, verka för turistnäringens utveckling i alla delar av landet. Hur en myndighet med fyra anställda skall kunna sköta så många uppgifter på ett seriöst sätt är svårt att förstå. Jag tycker därför att det är naturligt att många som har läst instruktionen har blivit besvikna. Jag tror att det är viktigt att se över den i det arbete som nu pågår inom Näringsdepartementet. Jag tror att Next Stop Sweden och Styrelsen för Sverigebilden då kanske skall kunna komma fram till ett annat och bättre samarbete än i dag. Jag skulle gärna vilja slå ett slag för Exportrådslösningen, dvs. att branschen och staten delar på kostnader och inkomster på det sätt som redan fungerar när det gäller andra exportföretag. Jag vill med detta ha sagt att organisationen är viktig när man vet vilka mål man har. Jag tror att man skulle kunna fördubbla turismen på fem år och tycker att det är ett bra mål. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag skulle vilja få några förtydliganden med anledning av vad Birgitta Wistrand här har sagt. Birgitta Wistrand säger att regeringens insatser för turismen har varit stora. Jag skulle vilja få litet mera preciserat vilka insatser som har varit så oerhört stora. Birgitta Wistrand talade vidare om att Turistrådet privatiserats. Vi kanske skulle kunna få en precisering även på den punkten. Utskottet har vidare mig veterligt inte begärt någonting från näringsministern, men man uttalar i betänkandet att man förutsätter att det skall komma någonting därifrån. Att döma av den interpellationsdebatt om turism som fördes här i kammaren för en tid sedan har man tagit detta ad notam. Men vi kanske kan få en precisering också i det avseendet. Birgitta Wistrand säger vidare att det på socialdemokraternas tid var ett statligt monopol. Kan vi få också det utvecklat? Birgitta Wistrand påstår att vi under den socialdemokratiska regeringstiden inte satsade på turismen. Det vore mycket bra att få även det litet utvecklat. Jag vill i det sammanhanget fråga: Varför har den sittande regeringen sänkt anslaget? Jag kan till slut hålla med Birgitta Wistrand om att Styrelsen för Sverigebilden sannerligen inte har några riktiga mål uppsatta för sig.
Herr talman! Jag tycker att det när det gäller en bransch som turistbranschen, som omsätter 2 miljarder kronor, är litet konstigt att tala om 100 eller 75 miljoner kronor, även om det naturligtvis är viktiga pengar. Det som den nuvarande regeringen har gjort för näringen har varit att se till att småföretag kan fungera med hjälp av förändringar i arbetsgivaravgifter, skatter och regler för etablering. Det är det viktigaste. Det handlar inte om att ge bidrag utan om att skapa förutsättningar för branschen. Detta som regeringen i första hand har gjort ser jag som oerhört viktigt. Sänkningen av momsen är en mycket konkret åtgärd, som självklart också har bidragit. Vi måste i den här bilden också ta med den inverkan som deprecieringen av kronan har haft. Maja Bäckström ställde en rad frågor till mig. En fråga som jag vill ta upp är talet om att vi inte skulle ha gjort någonting för turismen. Det som nu händer på området skulle aldrig ha kommit till stånd om vi inte hade vidtagit de nämnda åtgärderna. Maja Bäckström vill inte kalla privatiseringen av Turistrådet för en privatisering. Next Stop Sweden är ett privat aktiebolag. Image Sweden bildades för att dela ut turistpengarna, men Next Stop Swedens verksamhet innebär att ett privat företag ägnar sig åt marknadsföring på konkurrenskraftiga grunder och med projekt som är granskade.
Herr talman! Jag är ledsen att jag måste säga att detta är kvalificerat svammel. Det är faktiskt turismen som vi talar om, inte om småföretagsamhet i stort. Det är genant att i den här kammaren behöva få höra att vi socialdemokrater inte skulle ha kämpat för turismen. Jag vill alldeles bestämt påstå att vi gjort detta, och det kan jag säga inte minst med utgångspunkt i att jag i denna kammare från den socialdemokratiska sidan år efter år har debatterat dessa frågor. Att vi kanske inte heller har varit fullfjockade är jag den första att hålla med om, men nog har vi haft idéer. Sedan vill jag säga till Birgitta Wistrand: Ja, men hur är det egentligen med er? Vill ni ha privatiseringen? Vi hörde ju här att ni ville ha Nu är det dags att bestämma sig!
Herr talman! Jag talade om att under Socialdemokraternas tid var turism en social rättighet och inte en professionell bransch. Det står jag fortfarande för. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man ser på branschen som sådan. Vad är turismen, om inte småföretag? Jag sade vidare i mitt huvudanförande att många ideella resurser krävs, och vad vi också måste ta hänsyn till, tycker jag, är att det är olika typer av företag, stora och små. Det är en av de saker som gör -- jag tror att vi är ense om det -- att det är väldigt svårt att få överblick. Det sker också, tycker jag, en väldigt betydelsefull utveckling av nya branscher. Kulturturism talade jag om, och jag talade om ekoturism. Vi har inte talat om naturfrågor alls i dag. Jag tycker, Maja Bäckström, att det är viktigt att se att turism är en exportnäring och måste bli betraktad som en exportnäring.

Herr talman! Är det något man har upplevt under sin första mandatperiod här i riksdagen, är det den politiska trögheten -- oförmågan att genomföra och fatta beslut som innebär ett nytänkande, förändring. Riksdagspolitikerna -- generellt sett -- sitter fast i etablissemanget och dess värderingar, vilket kanske också gäller departementen. Ta detta med turism, en bransch eller näring som vi vet omsätter 110--120 miljarder, sysselsätter 220 000 människor och har 30 000 arbetslösa. Hur behandlar man den? I stället för att satsa ökade resurser på turismen klippte man till med en moms på 22-24 % som minskade statsintäkterna och ökade arbetslösheten. Efter en envis Nydemokratikampanj för sänkt moms drevs den igenom och har tillsammans med den deprecierade kronan medverkat till en aktuell turisthausse som stärker statens finanser och skapar fler nya jobb. Att fem tyska turister under en vecka i Sverige ger oss samma intäkter som en exporterad Volvo börjar t.o.m. politiker här i riksdagen ta till sig. Men den politiska oförmågan till framsynta beslut om turismen som svensk exportvara lever vidare. Ansvar, initiativ och resurser är fortfarande splittrade, såväl på olika departement, organisationer och myndigheter som i den utländska representationen. Rekommendationen från den senaste utredningen, Svenska Bilder, om ett mer samlat grepp med ett Råd för Sverigeinformationen, som skulle ta tag i turistfrågorna, skulle ligga till grund för ett regeringsförslag i vår, men därav blev intet. Man startar i stället nya utredningar om det nya förslaget från Svenska Bilders underlag. Sverige är fantastiskt, för att använda ett känt tema. Det är faktiskt så att vi i Sverige inte tar till vara våra chanser att utnyttja och utveckla vår i särklass största potentiella marknad, dvs. turism. Det har vi hört här också. Den är egentligen vår mest intressanta marknad att utveckla. I våra konkurrentländer, främst Danmark, satsar stat och näringsliv dubbelt så mycket som vi i Sverige -- över 200 miljoner kronor. Här i Sverige tänker och satsar vi småskaligt när det gäller turism. Ändå är det faktiskt så att varje turistkrona ger staten 60 öre i intäkter. Låt mig lämna de här övergripande funderingarna om turism och se på hur de turistansvariga institutionerna Next Stop Sweden och Styrelsen för Sverigebilden fungerar. Uppenbarligen fungerar de inte som man hoppats. Regeringen har fått en utvärdering, kombinerad med alternativa förslag till förändringar av den utlandsinriktade verksamheten. Den ökade utlandsturismen i Sverige just nu kan inte dölja behoven och nödvändigheten av en ny, effektivare organisationsform för den Sverigeinriktade informationen och marknadsföringen utomlands. Personligen informerade jag mig om marknadsföringen av Sverige som turistland i USA i samband med en FN-vistelse under en månad i november-december. Tidigare marknadsföring i USA skedde i princip genom Turistrådet, Exportrådet och Svenska Institutet, ofta tillsammans med svenska generalkonsulatet. Tyngdpunkten av marknadsföringsinsatserna koncentrerades till ett stort antal resebyråer som samlades vid säsongsmässiga meetings och seminarier om Sverige som turistland. Samtidigt fick de säljande broschyrer och direktreklammaterial. Sverige deltog också i det gemensamma USA. Utan närmare kontakt med generalkonsulatets informationsavdelning, som ju var den enda egentligen, förutom Exportrådet, som var kvar som etablissemang där, anordnade Next Stop Sweden i augusti en stor presentation för svenskintresserade resebyråer och svenskt näringsliv i USA, i New York, enligt generalkonsulatet en mycket oprofessionell presentation. Någon uppföljning i form av säljande direktreklam, videos och annat säljmaterial har inte distribuerats till vare sig generalkonsulatets infoavdelning eller resebyråerna i USA. Är det inte fantastiskt! Generalkonsulatet och dess informationsavdelning anser att Next Stop Sweden grovt försummat möjligheterna att marknadsföra Sverige för amerikanska turister. Marknadsföringen av Sverige som investeringsland, genom Invest in Sweden, kommer Simon Liliedahl att ta tag i. Jag hinner kanske med att också kommentera Socialdemokraternas förslag TURSAM, ett samlande organ för turistpolitiken. Det går ut på en samordning av inoch utlandsturismen i kombination med den regionala infrastrukturen här hemma, sysselsättningen, utbildning och forskning etc. Vad Socialdemokraterna här föreslår är ju ingenting annat än ett nytt statligt turistråd. Att man ingenting lär! Den här föreslagna lösningen blev ju ett misslyckande på grund av för breda arbetsuppgifter och för stora ansvarsområden. Herr talman! I avvaktan på förväntade utredningar och förslag om formerna för att marknadsföra Sverige för utländska turister yrkar jag bifall till Ny demokratis reservation 7, gällande medelsanvisningen till Styrelsen för Sverigebilden för 1994/95, och bifall till Ny demokratis reservation 2, gällande projektet Invest in Sweden.
Herr talman! Jag vill bara för ordningens skull säga att vi socialdemokrater kanske själva bäst vet vad vi menar med saker och ting. Nej, vi vill inte ha tillbaka något turistråd, definitivt inte. Det är en gång för alla borta. Den enda parallell som jag i något mått skulle kunna göra mellan TURSAM och Turistrådet eller någonting sådant är möjligen möjligen delegationen som fanns under Turistrådet. Där kan man hitta vissa bitar som liknar TURSAM. Men, min käre vän, inget nytt turistråd!
Herr talman! Maja Bäckströms käre vän vill kommentera hennes kommentar på det sättet att jag bara kan tolka det ni själva har uttryckt i text som en applikation på ungefär hur det tidigare Turistrådet har fungerat. Okej, det må vara en tolkningsfråga, men det är vad jag tycker att man kan få ut av ert i och för sig lovvärda initiativ att på något sätt stärka resurserna för turismen. Att de behöver förstärkas är alla överens om här i kammaren. Det är sättet att göra det som vi inte är riktigt eniga om.

Herr talman! Kära vänner! Före middagsuppehållet hörde jag Maja Bäckström. Jag ber om förlåtelse om jag inte kommer ihåg allt vad hon sade. Jag uppskattade anförandet. Jag tog till mig vad Maja Bäckström sade om Invest in Sweden. Om jag kommer ihåg riktigt sade hon att det skulle läggas ned och man skulle ägna sig åt marknadsföring för de pengarna. Vidare sade Maja Bäckström att man skulle låta näringslivet sköta marknadsföringen. Man skulle sätta fart på trötta ambassadörer, som skulle ge information om Sverige som investeringsland. Det sistnämnda håller jag med om. Jag tycker att det är jättebra. Jag kanske sätter något frågetecken inför detta att låta näringslivet sköta försäljningen av Sverige som investeringsland. Jag tror att näringslivet har alltför bråttom med att investera utomlands. Näringslivet har nog inte riktigt tid att sälja in Sverige. Jag tror däremot att det kan vara bra att få in privat kapital i denna marknadsföring. Därför har vi förordat att marknadsföringen av Sverige som investeringsland skall skötas av Exportrådet. Exportrådet ägs ju, som alla vet, till Exportrådet har ett stort antal kontor över hela världen. Genom dessa sina kontor kan Exportrådet sälja in Sverige på ett effektivt sätt. Jag är väl medveten om att även Sveriges exportråds kontorschefer ute i världen kanske inte är de allra lämpligaste. Man bör då koppla in de svenska affärsbankerna, som får hjälpa till att sälja in Sverige. Jag har tagit upp detta tidigare. Ulf Dinkelspiel, vår utrikeshandelsminister, har lovat att ta fatt i denna fråga. Jag efterlyser fortfarande, efter år, initiativ från UD och även från Finansdepartementet och Näringsdepartementet, som är inkopplade. Jag tycker att staten skall ta sig samman och se till vad man skall göra för att sälja Sverige som investeringsland. Det går nämligen mycket dåligt med investeringar i Sverige, investeringar som skall ge jobb. Det görs alltför mycket investeringar i svenska börsföretag. Jag tror att ca 25 % ägs av utlänningar i dagens läge. De investerar i Sverige framför allt i multinationella företag med stora utlandsorganisationer. De är inte alls intresserade av att bygga svenska fabriker. De utnyttjar den devalvering på 25--30 % som gjorts, för att göra klipp i Sverige. När de gjort klippen, sticker de ut igen. Vi blir stående här med allt lägre aktiekurser. Det är problem med att satsa på Sverige just nu. Vi har en arbetslöshet på över 600 000. Det kommer få riktiga jobb till Sverige. Jag tror att Socialdemokraterna har sänt dåliga signaler ut i världen. De säger att man skall höja bolagsskatten från 28 % till 30 %. De två procenten spelar i och för sig inte någon roll, men det är tendensen i budskapet, som jag tror är olycklig. Vi vill alla få hit de utländska företagen från Asia Pacific. Nu går de värdshus förbi. Japanerna investerar direkt i Tyskland. Där är det korta distributionsvägar och allmänt mindre strul, trots att bolagsskatten i Tyskland är över 50 %, till skillnad mot 28 % här i Sverige. Man har också vissa förutfattade meningar om lagstiftningen i LAS, som gör att det är svårt att i dagens läge få investeringar till Sverige. Därför behövs att staten, i samarbete med näringslivet i form av Exportrådet, hjälper oss med detta. Jag tror att Birgitta Wistrand var litet inne på de tankarna när hon slog ett slag för Exportrådet. Jag hoppas att hon röstar på vår reservation när det gäller att använda Exportrådet för marknadsföring av Sverige som investeringsland. Sedan några ord om turismen. Jag tror att det skulle vara lämpligt att Exportrådet kom in även på turismen. Jag tror att även Birgitta Wistrand var inne på det. Exportrådet har kontor över hela världen, som kan vara mycket värdefulla stödpunkter. Från dessa kontor kan man samordna olika aktiviteter. Jag tror att det är fullständigt fel att, som Styrelsen för Sverigebilden, ha egna kontor. Ett kontor i Japan kostar bergis 10 miljoner. Där tror jag att man är fel ute. Man skall undersöka möjligheterna att låta Exportrådet ta hand om detta. Jag har läst sammanfattningen i betänkandet, och jag har inte blivit riktigt klok på vad utskottet vill. Jag föreslår i alla fall, till den verkan det hava kan, att de som känner sig mogna att bestämma om detta, dvs. regeringen, ser över om man inte kan koppla in Exportrådets oganisation när det gäller att sälja vårt underbara land.
Herr talman! Låt mig först för ordningens skull säga att jag inte har talat om vare sig ambassadörer eller trötta ambassadörer. Jag vill också säga att för oss socialdemokrater är det viktigt att var och en gör vad den är bäst på. Vi politiker får hålla oss till vårt fögderi och se till att skapa förutsättningar för turistnäringen, som skall göra sitt. Det är nog det lyckligaste, trots allt, att var och en i så måtto håller sig till sitt fögderi. Vi sade att vi tycker att det är bra att staten går in i bolaget Next Stop Sweden eller etablerar samarbete med ett motsvarande organ och att det satsas 81 miljoner kronor för marknadsföring främst i utlandet av Sverige som turistland. Varför har vi sagt att det kan vara till ett motsvarande organ? Jo, helt enkelt därför att vi vet att det finns kritik mot Next Stop Sweden. Därför tycker vi att det är viktigt att man resonerar kring detta. Det är riktigt att vi inte har anvisat något belopp till projektet Invest in Sweden. Vi har sagt att det är viktigare att satsa de pengarna på marknadsföringsåtgärder i utlandet. Som jag sade tidigare var detta avsikten från början. Det ingick i den ursprungliga överenskommelsen mellan regeringens och näringens företrädare. En sak är viktig att komma ihåg. 80 % av turismen är inhemsk turism. Det kanske är något som vi bör skänka en tanke också.
Herr talman! Jag är ledsen att jag kom ihåg fel. Det var middagen som kom emellan. Jag ber alla trötta ambassadörer om ursäkt. Det var väl ambassaderna som skulle hjälpa till. Jag tror att de är ett mycket värdefullt komplement till Exportrådets verksamhet. Det är de i dag och kommer att vara det än mer i framiden. Det är viktigt att de jobbar ihop, alla de svenska officiella organisationer som finns utomlands. Jag tror att det är någonting som kommer, och det är värdefullt. Jag vill gärna höra om Maja Bäckström tror på mina tankar att man skall använda Exportrådet och framför allt dess utlandsorganisation för att sälja Jag är medveten om att jag inte tagit fatt i detta med turismen i Sverige. Det tror jag man får lösa på annat sätt.
Herr talman! Det är mycket möjligt att man kan använda Exportrådsmodellen. Det är tänkbart. Vi har inte stannat för den lösningen. Vi har en annan lösning som vi tror på. Den har jag redovisat här i dag.

Herr talman! Jag har i en motion tagit upp en fråga som har berörts väldigt flyktigt i debatten, nämligen turistnäringens naturvårdsansvar. Natur och friluftsliv är de viktigaste plusfaktorerna för utlänningar som funderar på att turista i Sverige. För svenskar är naturen av avgörande betydelse när det gäller att turista i Sverige. Maja Bäckström talade nyss om för oss att svenskar står för 80 % av turismen i Sverige. Det kan handla om användning av fritidsbåtar, fritidshus, husvagnar och fjällvandring. Sett i det perspektivet är naturen självt den viktigaste produktionsfaktorn för svensk turistnäring. Mot den bakgrunden är miljöförstöring det kanske allvarligaste hotet mot en av våra viktigaste näringar. Försurning och andra luftföroreningar slår ut inlandsvatten, dödar skogar och spolierar kulturminnen. Havsföroreningar gör våra attraktiva kuster och skärgårdar mindre lockande för turister. Nedskräpning drar ned kvaliteten både hos Kungsleden och Bohusläns stränder, för att inte tala om rastplatserna längs våra vägar. Allra hårdats drabbar nedskräpningen våra turistiskt betydelsefulla storstäder. För att spetsa till det litet skulle man kunna säga att nedskräpning kanske är ett större hot mot turistnäringen än vad momshöjningar är. Det är faktorer som man lätt glömmer bort om man inte som jag är ute och tar i skräpet med egna händer. Naturen betraktas av turistföretag som en fri nyttighet, för att använda en ekonomisk term. Så kan vi inte se det längre. Naturen måste vårdas, underhållas och utvecklas på samma sätt som andra produktionsfaktorer. Om byggnader inte sköts blir de förstörda. En nedkörd liftanläggning blir underkänd av Svensk anläggningsprovning och belagd med nyttjandeförbud. Misskött marknadsföring är ett säkert sätt att knäcka ett turistföretag. Men att bildligt och bokstavligt talat såga i den gren som turismen sitter på tycks vara helt i sin ordning för många. Naturen är alltså ingen slit-och-släng-vara. Därför måste nu svensk turistnäring satsa stort på naturvård. Varje hot mot naturen och mot dess tillgänglighet måste tas på allvar. Allemansrätten är en grundläggande förutsättning, men den hotas av dem som missbrukar den. Dit hör faktiskt många turistföretag -- nämligen de som utnyttjar allemansrätten kommersiellt utan att ta några kostnader och använder allemansrätten som en handelsvara. Den är faktiskt inte definitionsmässigt gratis för kommersiellt utnyttjande. Jag vill ge några exempel på vad man kan göra: Arrangörer av kanotsafarier och forsränning kan se till att tillhandahålla en naturvårdsservice för sina kunder. Fjällvandrarna, för vilka SJ tar betalt för att transportera till Norrlands inland, får man kanske förse med den naturvårdsservice som behövs under fjällvandringen. Det finns många bra exempel på hur man kan ta kostnader av detta slag. Svenska turistföreningen är ett föredöme i det hänseendet. Det kan handla om så enkla saker som sop och toalettservice och städning av nedskräpade naturområden -- gärna genom engagemang av idrottsföreningar och andra. Det handlar om information. Det kan handla om avtal med markägare. Ett exempel är en bussresa för pensionärer. Man stannar vid en rastplats och släpper av passagerarna -- herrarna till höger och damerna till vänster -- och sedan är uppehållet slut. Tänk om man i stället där mötte markägaren som berättar om hur markerna har brukats under åren! Pensionärerna skulle då på nytt själva få uppleva sina erfarenheter. Det kan vara ett stort plus för markägaren som får en ersättning av bussföretaget. Det kan vara ett mycket stort plus för bussföretaget som får mycket nöjda kunder som rekommenderar företaget. Det handlar nu om att turistnäringen måste ta ett producentansvar på precis samma sätt som vi har ålagt andra branscher att ta producentansvar. Riksdagens kretsloppsbeslut förra året handlade i första hand om förpackningar. Det kan vara enkelt att föra över den modellen även på turistnäringen. Det snuddas vid frågor av detta slag i reservation nr 5, där även min motion Kr513 får ett vänligt omnämnande. Men där handlar det faktiskt om att föra över dessa kostnader på Naturvårdsverket. Jag säger: För över dem på den som har kommersiell nytta av naturen som produktionsfaktor, alltså turistnäringen! Utskottets skrivning om den här motionen och några andra innebär att man förutsätter att regeringen noga följer dessa frågor och tar de initiativ som situationen kan kräva utan att riksdagen gör något särskilt uttalande därom. Då kostar jag på mig, herr talman, att göra ett särskilt uttalande därom: Jag förutsätter att regeringen i sitt regleringsbrev till Styrelsen för Sverigebilden tar upp dessa frågor och ålägger turistnäringen ett producentansvar för utnyttjandet av den svenska naturen som en produktionsfaktor.

Herr talman! Jag kan instämma i mycket av det Sören Norrby sade. Problemet är just det sista han nämnde: utskottsmajoriteten vill inte att riksdagen skall göra någonting. Utskottsmajoriteten förutsätter att regeringen löser frågan, trots att det branschen upplever är passivitet. Trots att regeringen har aviserat en proposition i frågan har det inte kommit någon proposition. Trots detta säger utskottsmajoriteten att det inte är nödvändigt att riksdagen nu tar något initiativ för utarbetandet av en plan för turismens utveckling. Detta beklagar jag djupt. Ett motiv kan möjligen vara det Birgitta Wistrand tar upp i sitt anförande. Hon säger att man inte kan börja diskutera organisation innan man har satt upp några mål, och socialdemokraterna saknar mål för detta. Vi hade en utfrågning i utskottet. Ett genomgående tema var just att man saknade beslutsamhet från regeringen i dessa frågor. Man saknade beslutsamhet just när det gäller att få fram en hållfast organisation i dessa sammanhang. Man saknar kanske också mål. Om man saknar målen, vilket Birgitta Wistrand påstår att hon gör, går det alldeles utmärkt att läsa den socialdemokratiska motionen. Där sätts det upp såväl mål som strategier. Målet är bl.a. att öka och utveckla turism och resande i Sverige på ett sådant sätt att största möjliga positiva effekter uppnås på regional ekonomi, handelsbalans och sysselsättning inte minst i glesbygderna. Detta skall ske på sådant sätt att det främjar den egna befolkningens möjligheter till turism, rekreation, friluftsliv och kulturupplevelser i eget land. Utifrån detta vill socialdemokraterna skapa en strategi, vilket också diskuteras i motionen. Det vore kanske lämpligt att Birgitta Wistrand läste de motioner som är föremål för utskottets behandling. Det förs en diskussion som jag inte blir riktigt klok på. Det sägs att socialdemokraterna har en stelbent monopolsyn. Bengt Dalström säger att socialdemokraterna föreslår ett nytt turistråd. Det är ju inte sant! Det är tvärtom på det sättet att näringen i mycket stor utsträckning uttalar sig för den inriktning som socialdemokraterna har förespråkat i sin motion. Näringen vill ha ett oberoende organ -- alltså inte näringens eget organ -- för fakta och utredning m.m. Det skall bl.a. ha till uppgift att definiera och avgränsa rese och turistindustrin, att göra en kontinuerlig faktainsamling och upprätta statistik som belyser rese och turistindustrins betydelse och utveckling, att göra utredningar som kan fungera som underlag för politiska beslut, att samarbeta med högskolor, att stimulera forskning, att i samarbete med berörda myndigheter anpassa utbildning och läromedel till behoven osv. Det är i stort sett de riktlinjer som socialdemokraterna anger i sin motion. Jag tycker faktiskt att man kan beklaga att utskottets majoritet enbart har litat till att ''det far gör är bäst''. ''Far'' är i detta fall Per Westerberg. Jag är med tanke på detta inte förvånad över att branschen efterlyser en turistminister. Man upplever inte att man har någon sådan i dag. Turistfrågorna ligger faktiskt under Näringsdepartementet, och näringsministern är turistminister i den meningen. Sedan säger Bengt Dalström vi skall göra som man gör i Danmark, och det är ju positivt och glädjande att höra. Där satsar man dubbelt så mycket på turismen. Där är man minsann offensiv, osv. Men om nu detta är Ny demokratis uppfattning, Bengt Dalström, varför har ni då inte följt upp den vid utskottets behandling? Det ni har gjort är att föreslå -- och på den punkten är vi principiellt överens -- att lyfta ut Invest in Styrelsen för Sverigebilden inte skall ha något operativt uppdrag. Det är meningslöst att ge den det. Den vill inte heller själv ha det. Men ni föreslår inte mer pengar. Om det nu är så bra i Danmark, där man satsar dubbelt så mycket, borde ni också ha föreslagit ett helt annat anslag i detta sammanhang. Det har ni inte gjort. Herr talman! Jag skall slutligen växla tonläge något och först vända mig till Stina Gustavsson, eftersom hon i dag, mänskligt att döma och enligt hennes eget uttalande, har hållit sitt sista anförande här i riksdagen. Jag tackar för vänligheterna som du sade till oss i utskottet. Det har framför allt varit en glädje för oss i utskottet att få ta del av dina synpunkter. Vi vet att de har varit genuint förankrade i ett folkrörelsearbete. Jag tror att vi är många som har mycket stor respekt för detta och utifrån den utgångspunkten gärna lyssnar extra på vad du har att säga i dessa sammanhang. Jag vill också vända mig till Maja Bäckström, som för en stund sedan var uppe i debatten och på ett mycket konkret sätt demonstrerade sitt engagemang och intresse för turistfrågorna. Detta har upptagit stor del av Majas arbete i riksdagen. Hon har skött det arbetet på ett sätt som för mig som socialdemokrat har varit mycket positivt. Det engagemang som Maja har visat i dessa frågor har betytt mycket för turismens roll i debatten över huvud taget. Jag vill också tacka Maja för detta.

Herr talman! Det sades här att vi saknar mål. Jag nämnde i en av de sista meningarna i mitt anförande att ett av mina mycket konkreta mål är att fördubbla turismen på fem år, och jag hoppas att Åke Gustavsson inte har någonting emot det. En annan konkret fråga är hur man såg på turismen under Socialdemokraternas tid vid makten. Det gjordes en dramatisk höjning av turistmomsen på 12,5 %. Jag vill att verksamheten inom näringen skall ses som företagande. Jag tror inte att några svenska företag hade kunnat gå med på en sådan höjning, eller att det hade varit möjligt att göra så mot en annan bransch än turistbranschen. Nu har vi fått ner momsen. Det är ett konkret exempel på vad vi i den borgerliga regeringen vill. Tack!
Herr talman! Jag vill helt kort säga följande. Det som har betytt mest för utländsk turism i Sverige på kort sikt är det som statsministern själv har sagt har varit regeringens stora misslyckande, nämligen att man tvingades depreciera kronan. Jag har för mig att det i D-mark betyder ungefär 20 %, dvs. det är Regeringens stora misslyckande har alltså i mycket hög grad bidragit till att öka den utländska turismen i Sverige, och det är ju positivt. Sedan säger Birgitta Wistrand: Ett av mina mål är att fördubbla turismen i Sverige på fem år, och det är någonting som Åke Gustavsson borde kunna ställa sig bakom. Birgitta Wistrand företräder faktiskt utskottet i denna fråga. Var någonstans i majoritetsskrivningen i betänkandet står detta mål uppsatt? I stället står i utskottets betänkande att man inte skall göra någonting, inte ett dugg. Man skall vänta på att regeringen skall ta initiativ. Regeringen har redan visat att den saknar förmåga att ta initiativ, eftersom den inte ens en gång förmår att lämna en aviserad proposition på riksdagens bord.

Herr talman! Åke Gustavsson ställde en rak fråga till mig om den ekonomiska satsningen. Jag framförde att man i Danmark satsar dubbelt så mycket, dvs. näringslivet satsar 50 %, och staten kliver på med lika mycket. Den principen verkar sund och riktig. Varför har vi nydemokrater då inte motionerat om ett ökat anslag när vi nu menar att det satsas alldeles för litet på turismen? Jo, det skall jag säga. Vi är inte beredda att föreslå sådana ekonomiska satsningar utan att det finns en, som vi ser det, förnuftig och vettigt fungerande organisation som ansvarar för turismen. Det gäller främst den utlandsinriktade delen. Det är där vi vill se ett engagemang, och så har det också varit förut. Staten vill inte gå in och satsa på inhemsk turism, när det gäller ren marknadsföring. De medel som här anslås skall gå till den utlandsinriktade delen. Vi nydemokrater vill satsa mer på turismen. Ge oss bara möjlighet att få en bra organisationsform. Vi har upprepade gånger, två år i följd, motionerat om en översyn. Åke Gustavsson vet lika väl som jag att denna fråga har utretts till tusen. Man kommer alltid fram till något utslätat. Det händer ingenting, mycket beroende på att Näringsdepartementet har hand om en bit, och Utrikesdepartementet har hand om en annan. Dessutom har näringsutskottet att ansvara för vissa typer av kommersiell marknadsföring, och kulturutskottet har hand om någonting annat. Här finns också en splittrad bild. Det är denna konstruktion som gör att vi först vill ha en fungerande organisation. Vi anser inte att Styrelsen för Sverigebilden och Next stop Sweden har levt upp till de förhoppningar som vi och andra hade på dem.
Herr talman! Jag kan dela den uppfattningen på några punkter. Det finns i dag inte någon vettig och väl fungerande organisation. Skillnaden mellan oss är möjligen att ni hade förhoppningar om den. Det hade inte vi socialdemokrater i särskilt stor utsträckning. Men jag tror att vi är överens om slutsatsen i facit. Jag konstaterar att Ny demokrati inte vill satsa mer pengar av det skälet att det inte finns någon vettig och fungerande organisation. Vi är också överens på den andra punkten, nämligen att frågan har utretts oerhört mycket. Ingenting har hänt från regeringens sida. Regeringen kännetecknas av passivitet i dessa sammanhang. Branschen har förlorat tempo i växlingen mellan den tidigare och den nuvarande organisationen, och det är bara att beklaga. Jag förutsätter att det socialdemokratiska förslaget till organisation kan få stöd från Ny demokrati. Vi har i våra reservationer lagt fram konkreta förslag om den organisation vi vill ha. Den organisationen kan man sätta i sjön tämligen omgående. Jag ser alltså fram emot ett stöd, så att vi förhoppningsvis skall få en majoritet i riksdagen på den här punkten.
Herr talman! Som Åke Gustavsson väl förstår innerst inne är vi inte överens om den form av organisation ni föreslår. Det framgick av mitt anförande och kommentar om Tursam och dess organisationsform. Där har vi inte alls någon samsyn. Vi anser inte att man i den utsträckning ni tänkt er skall dra in frågan infrastrukturen, sysselsättningsproblematiken och annat i detta, t.ex. utbildning och forskning. Vi anser inte att det skall ingå i den typ av marknadsföringsorganisation som vi vill se för att sälja svensk turism utomlands.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten ytterligare. Jag rekommenderar er att lyssna på branschens egen uppfattning om behovet av att ha en organisation som står för basverksamheten i dessa sammanhang. Om ni lyssnar noga tror jag faktiskt att ni kan komma till en likartad uppfattning, under förutsättning att ni anser att samhället i någon slags mening, och framför allt staten, har ett visst ansvar för viss basverksamhet. Det är också branschens uppfattning.
Herr talman! Jag kanske kan avsluta det här replikskiftet genom att tala något ytterligare om just den fråga som har med organisationsformer och annat att göra. ''Vi från näringens sida efterlyser en samordning i regeringskansliet mellan de olika delar som berör verksamheten. Det är snarare samordningen på den statliga sidan och inom regeringskansliet som är problemet.'' Detta är en uppfattning som vi delar.
Herr talman! Eftersom jag blev degraderad från att vara ordinarie ledamot i kulturutskottet till att vara suppleant har jag otursamt nog inte läst Åke Gustavssons motion. Jag kan därför inte diskutera den, men jag skall läsa den i kväll. Jag känner sympati för Åke Gustavssons synpunkt att det skall finnas en turistminister. Jag tror att det är någonting som vi kan hålla med om. Jag hoppas att det blir en allvarlig diskussion om den här frågan. Sedan vill jag vända mig till Stina Gustavsson. Till min första dag på riksdagen kom jag direkt från Manila via Arlanda. Jag visste inte vad en reservation var. Jag visste över huvud taget ingenting. Jag hade den avgörande rösten i en mycket viktig fråga. Den som då tog hand om mig och sade till mig hur jag skulle uppföra mig var just Stina Gustavsson. Jag vill tacka henne för detta. Jag kommer aldrig att glömma det. Jag önskar Stina Gustavsson lycka till med hennes nya liv.

Herr talman! Jag beklagar att jag börjar med att ta ordet i denna debatt. Jag hade hoppats att jag skulle få sitta ner och lyssna på ledamöterna. Orsaken är att jag har lovat att delta i en TV debatt. Jag borde egentligen redan ha åkt, men jag vill gärna vara med i den här debatten. Detta är nämligen ett unikt tillfälle; det är första gången som kammaren behandlar en ungdomspolitisk proposition. Jag hoppas att ni har överseende med att jag börjar. Jag är glad för det positiva mottagande som regeringens proposition har fått i kulturutskottet. Ungdomspolitik är ett relativt nytt politikområde, och jag har under mina snart tre år som ungdomsminister slagits av bristen på helhetssyn och samordning när det gäller ungdomsfrågor både på statlig och på kommunal nivå. Ett viktigt mål för ungdomspolitiken måste därför vara att skapa överblick och helhetssyn. Här kommer den nya ungdomsstyrelsen förhoppningsvis att få en viktig samordnande funktion. Regeringens ungdomspolitik kan sammanfattas i tre centrala begrepp: helhetssyn, framtidstro och personligt ansvarstagande. Ungdomar går lika litet som vuxna, medelålders eller pensionärer att behandla som en homogen grupp. Det är vi väl medvetna om. Ungdomar är personer som växer upp under skilda förhållanden och som har olika intressen och förutsättningar. Om jag med denna reservation ändå får tala om gruppen ungdomar kan jag säga att undersökningar visar att de allra flesta av ungdomarna i dag säger sig vara fysiskt friska och leva under hyggliga materiella förhållanden -- framför allt i jämförelse med sina jämnåriga i många andra länder. Däremot finns det oroande tecken när det gäller ungdomarnas psykiska hälsa. Jag läste nyligen att bristen på självtillit är en av vår tids nya folksjukdomar. Självtilliten grundläggs hos oss redan som barn och bygger på att vi blir sedda och bekräftade av de vuxna i vår närmaste omgivning. I en studie från 1992, som genomfördes på uppdrag av Statens ungdomsråd m.fl., uppger de flesta ungdomar att de har god kontakt med sina föräldrar. Ändå säger fyra av fem att de vill ha mer kontakt med vuxna. Det är ett dåligt betyg till vuxenvärlden. Barn och ungdomar har rätt till intensiva och nära vuxenkontakter, till någon som tar sig tid att lyssna, till någon som orkar tala om existentiella ting och om de stora livsfrågorna och till vuxna som vågar vara vuxna med allt vad det innebär av ansvar och skyldigheter gentemot barnen och ungdomarna. Därför är det viktigt att stödja och uppmuntra naturliga möten mellan generationer. Alla vuxna som kommer i kontakt med ungdomar i föreningssammanhang eller i sin yrkesroll har ett medansvar när det gäller att vara normbildare och att bidra till att den existentiella tryggheten och därmed det psykiska välmåendet ökar bland ungdomarna. De offentliga insatserna för ungdomar skall i första hand vara stödjande och bygga på ungdomars, föräldrars och andra närståendes engagemang. Det tror jag är en viktig utgångspunkt. Men att vara förälder är inte alltid lätt. Man skall räcka till ekonomiskt, tidsmässigt och känslomässigt. Ibland är man ensam om hela ansvaret. Därför måste ungdomspolitiken också vara en politik för familjer i alla former. Föräldrar behöver få känna att de har den största betydelsen för sina barns utveckling, att de duger. Det finns inga idealföräldrar, bara ganska vanliga medelmåttor. Men varje förälder är bäst för sitt eget barn -- utom i extrema undantagsfall. Därför måste ungdomspolitiken utformas så att den stöder och uppmuntrar föräldrarna i deras viktiga roll. Det är viktigt att ge föräldrar det civilkurage som behövs för att vara ett stöd i sina barns utveckling. Jag tror att den längtan som ungdomar uttrycker efter vuxenkontakter också pekar på en mer specifik önskan att räknas till vuxenvärlden. Att ge ungdomarna en framtidstro som bygger på tilltro till den egna förmågan att påverka både sin egen och samhällets utveckling är en viktig uppgift för den vuxna generationen. Ungdomarna måste få möjlighet att engagera sig i samhällsarbetet. Propositionen betonar också mycket eftertryckligt att ungdomar är en viktig resurs i samhället, att de med engagemang, kreativitet, nytänkande och ifrågasättande bidrar till utveckling och dynamik i samhället. Att ha inflytande innebär också att dela ansvar. Ungdomar behöver tidigt uppmuntras till samhällsansvar genom att de i takt med ökad mognad får inflytande och aktivt får delta i planering och beslut i skolan, på fritidsgården, på arbetsplatsen, i ideellt arbete osv. Statens ungdomsråd har fått regeringens uppdrag att fördela medel ur Allmänna arvsfonden, som stöder projekt med den inriktningen. Ungdomars engagemang i en rad samhällsfrågor ser jag som en stor resurs som ger mig hopp om framtiden. Det gäller inte minst ungdomars engagemang för miljön och människovärdet, t.ex. i kampen mot främlingsfientligheten. Ett viktigt instrument i ungdomspolitiken är ungdomsorganisationerna, där ungdomar själva organiserar sig för att få något uträttat. Att ge bidrag till ungdomsorganisationerna är ett konkret sätt att mobilisera och stödja det ideella engagemanget bland ungdomar. Regeringen föreslår nu att den statliga bidragsgivningen till barn och ungdomsorganisationernas verksamhet i ökad utsträckning skall relateras till målen för bidragen och att uppföljningen och utvärderingen skall förbättras. I förslaget till riktlinjer för ungdomspolitiken anger regeringen att åtgärder inom olika områden skall präglas av en helhetssyn på ungdomars situation och utgå från ett ungdomsperspektiv. Myndigheter och organisationer bör i ökad utsträckning samverka i ungdomspolitiska frågor, och engagemanget inom den ideella sektorn skall tas till vara. I dag är mycket av det arbete som utförs inom ungdomsområdet indelat i olika sektorer som arbetar alltför isolerat från varandra. Det behövs bättre samordning över sektorsgränserna på alla nivåer. Det gäller inte minst när det måste göras besparingar inom olika områden. Annars går det inte att få en bild av de totala konsekvenserna för en viss grupp. När exempelvis en väg skall byggas eller få en ny sträckning görs ett antal utredningar och konsekvensbeskrivningar av hur miljön påverkas, vilka kulturvärden som står på spel osv. Jag skulle önska att motsvarande hänsyn också togs när vi behandlar de s.k. mjuka frågorna, t.ex. Det vore önskvärt med mer av konsekvensbeskrivningar och analyser när det skall genomföras förändringar av den sociala infrastrukturen och att alla alternativ prövades lika noggrant. Då kan förslag till nya lösningar få en chans att prövas. Jag har sett många bra exempel på det runt om i landet. Det kan handla om allt från samlokalisering av olika verksamheter -- i stället för nedläggning av en eller flera av dem -- till att ungdomar tar över en fritidsgård och driver den som ett kooperativ när kommunen inte har råd att driva den på samma sätt som tidigare. Vi måste vara inställda på förändringar om vi skall klara de utmaningar som den ekonomiska verkligheten ställer oss inför, men förändringarna måste göras med ungdomarnas bästa för ögonen och i samverkan med ungdomarna själva. I den ungdomspolitiska propositionen finns också en sammanställning av de åtgärder och insatser som görs av regeringen inom olika departements ansvarsområden. Man skulle kunna säga att det är något av en budgetproposition med ett ungdomsperspektiv. Det är också ett sätt att få en bättre överblick och därmed förhoppningsvis en bättre samordning och uppföljning. Civildepartementet och regeringens barn och ungdomsdelegation har i flera frågor redan tagit på sig ett sådant här samordningsansvar. Det gäller t.ex. frågor om mobbning, främlingsfientlighet och dopning. Som jag sade i början ser jag ungdomspropositionen som ett första steg till att på ett mera samlat sätt få upp ungdomsfrågorna på dagordningen. Det är ett sätt att visa att ungdomarnas möjligheter att etablera sig som vuxna är frågor som vuxenvärlden tar på allvar. Arbetet med utformningen av en långsiktig nationell ungdomspolitik tar tid. Frågor om ungdomsarbetslöshet, de ungas bostadssituation, utbildning och ungdomars fritid kräver självklart olika åtgärder på både kort och lång sikt. De åtgärder som regeringen föreslår inom de här olika sakområdena skall riksdagen debattera om några veckor. Jag har också tillsatt en särskild utredare som speciellt skall se på ungdomars uppväxtvillkor och etableringsmöjligheter på arbets och bostadsmarknaden. Utredningen skall även ta upp den samhällsekonomiska fördelningen mellan olika generationer. Den här s.k. generationsutredningen avlämnar sitt slutbetänkande om en månad. I morgon tar riksdagen för första gången ställning till den framtida ungdomspolitiken. Det är en viktig milstolpe. Men det är bara början på ett långsiktigt arbete för att stärka ungdomarnas inflytande i samhället. Nu ser vi fram emot en debatt om ungdomsfrågorna. Därför har vi t.ex. låtit trycka en kortversion av den ungdompolitiska propositionen som vi kommer att skicka ut i en ganska bred upplaga och som vi hoppas skall stimulera till debatt i samhället. Vidare planerar regeringen att återkomma till riksdagen med en ny ungdomsproposition vart tredje år. Det här är, som sagt, en början.

Herr talman! Till att börja med ber jag att få yrka bifall till våra reservationer. Jag nöjer mig med reservationerna 7, 12, 14 och 15. Det är ljusa kvällar ute. Om några veckor kommer hela 130 000 ungdomar ut på dagens arbetsmarknad. De möts av en kylig attityd från denna församling. De lösningar som presenteras är bara kortsiktiga tankar. T.ex. det förslag som Socialdemokraterna nämnde, nämligen att ungdomarna skall få gå arbetslösa högst 100 dagar. Men det är inte jobb de får; det är sysselsättning. Det blir ytterligare prolem för Sveriges ekonomi. Ungdomarna vill finna sin identitet. De vill hitta sina egna uppgifter. De vill hitta sitt eget arbete. Hur ser verkligheten ut? Ja, trots denna ungdomsproposition råder i denna kammare ett nästan kompakt hjärnrumpemotstånd. Ingen verkar inse att det behövs totalt nya lösningar. Man försöker utreda. Vi har 130 000 ungdomar som står och väntar utanför dörren! Före dem står ytterligare 80 000. Man kanske får titta på lösningen med flexibel livsarbetstid. Det behövs en flexibilitet i samhället. Som det ser ut i dag går det inte att hålla på med trollerikonster. Man måste helt enkelt tala om att vi har en generation som måste in på arbetsmarknaden. Men då måste några lämna den. Vilka är det då som skall lämna arbetsmarknaden? Antalet arbeten ökar inte i den takt som det här skulle vara fråga om. Hur vi än vrider och vänder oss, ökar inte omfattningen av arbetsmarknaden med sådana siffror. Det är därför rimligt att föreslå att de som är 55 år eller äldre får möjlighet att lämna arbetsmarknaden med en grundpension. Det måste beredas plats för ungdomen. Den kostnaden har vi ändå i dag på grund av förtidspensioner och alla ersättningar som lämnas till dem som är 55 år eller äldre. De uppgår till ett så stort belopp att det går att finansiera detta genom att bara omfördela pengarna. Vi måste få en förändring av den totala arbetsmarknaden. Det sker genom att företagen får anställa folk. Då ökar omfattningen av arbetsmarknaden. Den statistik som finns visar att det kanske går att få fram hälften av det antal jobb som behövs. Ungdomarna måste beredas plats. Vi kan inte ha ett välfärdssystem som t.ex. ger 410 000 förtidspensionärer högre pension än vad de som har arbetat och gnetat hela livet kan nå. Det har Assar Lindbeck påpekat i sin rapport. Men fortfarande håller dessa frågor på att utredas. Jag är oroad över att det tar så lång tid. Ungdomarna kommer inte att stå och vänta så länge till. Jag är rädd att de kommer att vidta åtgärder. Det har varit så i andra länder. Vi kommer säkert att få se sådant här också. Då får vi ökade ungdomsproblem. Främlingsfientligheten har nämnts här. Jag håller definitivt med om vad som har sagts om främlingsfientligheten. Men den är förorsakad av att en felaktig flyktingpolitik har förts, framför allt under vår kulturministers tre år i jobbet. Europa i övrigt ser inte ut som Sverige gör i dag. Herr talman! Sverige är ett land i kris. Författaren och debattören Anders Isaksson försöker att väcka de ansvariga. Men det hela verkar rulla vidare. Professor Bo Södersten har också försökt att väcka de ansvariga genom debattartiklar i Dagens Nyheter. Men allt rullar vidare. Med hjälp av nya trolleritrick försöker denna kammare att skapa arbetstillfällen. I verkligheten ser det annorlunda ut. Ungdomarna väntar på att något skall ske. Det räcker inte även om det sägs att verkstadsindustrin kommer att anställa 6 500 ungdomar de närmaste två åren. Det räcker inte med att 8 000 praktikanter skall ges möjlighet att få industrierfarenhet. Herr talman! Vi behöver ett nytt ungdomsmål i politiken. Arbetslösheten i ungdomsgruppen skall helt enkelt inte vara större än bland de äldre. Vi måste få till stånd jämställdhet mellan äldre och ungdomar när det gäller arbetslösheten. Den skall nedbringas, men framför allt skall den nedbringas på det sättet att den inte skall vara fyra gånger högre för ungdomar -- den generation som skall se till att detta land fungerar i framtiden -- än för åldersgruppen 55--64 år. Arbetslösheten är i dag fyra gånger högre för ungdomarna än för de äldre. Gör vi ingenting får vi en generationskonflikt. Vi har en generationsutredning. Det är väl det. Vi har också tittat närmare på attityder och värderingar hos ungdomar. De stämmer inte överens med vad som sker i detta hus. Vi måste medverka till att ungdomar får förtroende för de beslut som fattas i denna kammare. Besluten skall överensstämma med unga medborgares värderingar. I en artikel i Dagens Nyheter i, tror jag, december berättade en elev att hon kände att hon utbildades till värdelöshet. När ungdomarna upplever att vi har svikit dem måste vi reagera på deras signaler. När det gäller lärlingsplatserna måste vi se till att få ett lärlingssystem som påminner om det tyska, precis som vi föreslagit. Vi får inse att vårt lärlingssystem inte är det bästa. När det finns de som är bättre bör vi försöka efterlikna dem. Inom ungdomsgenerationen finns det en förändring när det gäller attityden till att betala skatt. Vi har hört åtskilliga reportage om att ungdomar jobbar svart. De bryr sig alltså inte om samhällets normer utan skaffar sig egna. Om detta mer och mer får spridning får vi ett samhälle där man inte bryr sig om vilka beslut som fattas i Sveriges riksdag. Jag har nu berört några delar av ungdomspolitiken. Men jag vill också säga något om droger när det gäller ungdomarna. Enligt det tyska nyhetsmagasinet Fokus pressar maffian de flyktingar som söker sig norrut från exempelvis Marocko, Afrikas norra del, genom avtal att se till att det smugglas narkotika. Det bör uppmärksammas att drogerna kommer på vägar som vi inte ens tänker på. Vi bör alltså bekämpa också det som rör droger och mobbning. Det är ju ungdomarnas hälsa det är fråga om.

Herr talman! Regeringen har haft ambitionen att ta ett samlat grepp om ungdomsfrågorna. De skär i dag tvärsigenom olika departement och myndigheter. I propositionen beskrivs ungdomars uppväxtvillkor och problem, men ingenstans försöker man ta detta helhetsgrepp kring ungdomsfrågorna. Man presenterar inte någon form av lösning. Resultatet blir därför fragmentariskt ytligt och vagt. Propositionen är mest en katalog över regeringens familjepolitik och saknar konkreta politiska satsningar för ungdomar. Den enda riktigt röda tråden är betoningen av föräldrarnas ansvar för ungdomarna och av de ideella organisationernas ökade betydelse i ungdomspolitiken. Det är en något märklig situation att civilministern även är kommunminister och har det övergripande politiska ansvaret för kommunpolitiken. Inte på ett enda ställe i propositionen betonas något annat än familjen och de ideella organisationerna som bas för den lokalt förankrade ungdomspolitiken. Detta är naturligtvis ingen bra ordning. Arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken och familjepolitiken har behandlats av riksdagen i andra sammanhang. Därför har jag mycket svårt att förstå varför frågorna i den här propositionen förs upp till ny behandling utan att regeringen lägger fram några nya förslag. Som helhet känns regeringens förslag meningslöst. Civilministerns anförande alldeles nyss bidrog inte heller till något nytt, möjligen gav det ett löfte om att det kommer mera i sinom tid. I allt väsentligt godtar utskottsmajoriteten propositionens förslag. Riksdagsbeslutet blir därmed av samma karaktär, dvs. utan verkan för ungdomars villkor. Vi tycker att det är bra med en ungdomsstyrelse. I propositionen talas det mycket om hur ungdomar själva skall utforma och aktivt ta del av ungdomspolitiken, men ingenstans nämner man hur ungdomar skall kunna påverka myndighetens verksamhet. Vi tycker att en referensgrupp eller liknande, som består av representanter för ungdomsorganisationerna, skall knytas till den nya ungdomsmyndigheten. Det är möjligt att myndigheten själv kommer att tycka att detta är lämpligt och gör så, men jag tycker att riksdagen skall säga att det bör vara så. Arbete och ungdomars situation i övrigt är hårt knutet till den ungdomsorienterade arbetsmarknadspolitik som är en följd av regeringens ekonomiska politik. I den redovisas bl.a. en försämring av anställningstryggheten som en metod för att minska arbetslösheten. Vi avvisar givetvis den politiken. Vi har andra förslag, exempelvis att också ungdomar under 25 år skall ha rätt till fullt utbildningsbidrag för AMS-utbildning. Det finns andra delar av regeringens politik som permanentar praktiklinjen för de unga arbetslösa. Vi vill i stället ha en kortare praktiktid, följd av en anställning med rekryteringsstöd. Hur lång praktiktiden skall vara kan vi diskutera, liksom hur lång anställningstiden skall vara. Men vi bör komma i ett annat läge. Sättet att lösa ungdomsarbetslösheten med praktikplatser är inte riktigt och bör lämnas. leder inte till en bättre situation. Vi vill i stället att man inför subventioner på ordinarie anställningar. Det är en bättre väg. Vi tycker att kommunerna skall arbeta fram barnoch ungdomsplaner, så att vi får underlag för minimikrav på ungdomars rätt till stöd. På sikt skall sådana minimikrav föras in i socialtjänstlagen. Om det förslaget har regeringspartierna ingenting att säga. En fråga som jag tycker i hög grad visar på ungdomsproblemens klasskaraktär är invandraroch flyktingungdomars situation. Vi tycker att en god man bör utses för att bevaka dessa barns och ungdomars intressen. Socialstyrelsen och Invandrarverket har gett ut en rapport som kallas Ensam, en rapport om flyktingbarn utan vårdnadshavare i Sverige. I den finns förslag som ligger väl i linje med Vänsterpartiets och som innebär att en kontaktman eller kontaktfamilj utses för dessa ungdomar. Detta kan knappast innebära några större kostnader, men jag tror att det skulle betyda oerhört mycket för dessa ungdomars möjligheter att komma in i det svenska samhället. Herr talman! Jag står givetvis bakom Elisabeth Perssons hela meningsyttring men nöjer med att yrka bifall till den vad gäller mom. 2. I övrigt tillstyrker jag de reservationer som Monica Widnemark har yrkat bifall till.

Herr talman! Ungdomsminister Inger Davidson har gjort det som ingen annan minister har gjort tidigare -- hon har presenterat en ungdomsproposition med förslag om att fastställa nationella mål och riktlinjer. Jag uppskattar det initiativet och välkomnar varmt ett försök att lyfta fram ungdomsfrågorna som ett nytt och heltäckande politikområde. Jag är också litet överraskad, för regeringen -- eller åtminstone delar av den -- är ju mer känd för att avskaffa politikområden än för att tillföra nya. Ungdomspolitik är något som berör många områden. Det handlar om skolan, om möjligheterna till god utbildning. Det handlar om fritiden, om att få utveckla sina intressen och att få möjlighet att lära sig nya saker. Det handlar om framtidens arbetsmarknad, om vilka jobb som kommer att finnas och om dagens unga kommer att kunna luta sig tillbaka mot en fast anställning som våra föräldrar har gjort. Ungdomspolitik handlar också om bostäder och om möjligheten att bli självständig och stå på egna ben. Ungdomen är inte bara en tid i väntan på att bli vuxen. Ungdomen har också ett eget värde, ett eget ansvar och egna krav. Ungdomstiden skall vara både en tillåtande tid, en tid av prövning och av lärdom. Den skall också vara en tid av förberedelser och upptäcktsfärder. Ungdomen är inte bara en tid då man skall lära sig hur det vuxna livet är, hur samhället fungerar och hur världen styrs. Ungdomstiden är också en tid då man skall lära känna sig själv och hitta sitt eget sätt att leva. Att ha en ambition att samla alla de områden som berör ungdomstiden är därför bra. De hör ihop, och de måste kopplas samman. Men propositionen i sin helhet är för svag för att lyckas ordentligt med det. Den tar inte det riktiga greppet om alla de frågor som berör oss unga. Den lyfter inte på allvar fram de frågor som är viktiga för framtiden. Framför allt är förslagen till lösningar på de problem som vi vet berör många unga i dag alldeles för svaga. Den diskuterar inte de nya jobben eller den höga arbetslösheten, inte heller problemet med att flytta till egen bostad, det växande budgetunderskottet som skall betalas eller de orättvisor generationer emellan som i dag blir allt större. I stället handlar propositionen väldigt mycket om hur viktigt det är att vuxna bibringar barn och unga goda normer och rätt moral. Det är viktigt, men det är inte det enda som är viktigt när man är ung. Allför ofta ignoreras unga människor. De tas inte riktigt på allvar av vuxenvärlden. Det kan vara inom politiska församlingar, inom skolan eller av myndigheter. Unga människor diskuteras oftast som enskilda delar, som elever i skolan, som mottagare av studiestöd eller särskilda ungdomsbidrag, som objekt för arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller i värsta fall som problemframkallande inslag inom social och kriminalvården. Alltför ofta talar vuxna om ungdomar i stället för med ungdomar. Det finns goda ungdomar, men de skall inte höras för mycket. Och ändå är det så att ifrågasättandet, revolten gentemot det etablerade och gentemot många vuxna, alltid har tillhört ungdomen. Att våga ifrågasätta och kritisera är något som ligger närmare unga människor än äldre. Det är inte de vuxna som lyckas ta sig förbi de frågorna och den konfrontationen som har fått det bästa gehöret eller den största respekten från nya generationer av unga människor, utan det är de vuxna och de organisationer som förmår ta till sig de synpunkter som kommer från alla unga och som lyckas ta till sig dem som har framtidens idéer. Bland unga människor finns det en bärkraft och en lust att vara med att påverka. Det finns en längtan efter att bli tagen på allvar och en iver att få vara med och ändra på det som de tycker är fel. Det finns en vilja att vara med och ta ansvar och att sköta sig själv. Många vuxna frågar sig om det verkligen gör det. Var finns då alla unga inom våra politiska församlingar, inom andra folkrörelser eller inom kyrkan? Alla dessa brottas i dag med en alldeles för hög medelålder. Många unga har valt andra sätt att påverka och säga sitt. Många har valt nya organisationer, enfrågerörelser eller medierna för att synas och höras och för att föra debatten. Det är bra. Alla sätt att vara med och påverka och ta ansvar är bra. Men det är ett nytt sätt att lyfta fram och driva politiska frågor. Det är ett sätt som inte ställer upp på att gå den långa vägen för att få igenom det man tror på. Man vill få en reaktion och ett resultat snabbt. Vi vet att politiken i dag alltför ofta uppfattas som någonting som man skall hålla på med bakom stängda dörrar och runt fyrkantiga bord. Nu är det tid att ändra på det. Nu lämnar generation efter generation av unga människor grundskolan. Det är människor som är utbildade enligt Lgr 80 och som har fått lära sig att ifrågasätta, att tycka till och att våga gå mot strömmen -- om skolan och undervisningen har fungerat som bäst vill säga. Nu måste de få en möjlighet att prova alla sina teorier i praktiken och se om de håller. Det är våra beslut som har format den skola vi har, men nu räcker inte den politiska viljan till för att ta emot de synpunkterna och det engagemanget. Dagens unga har utbildningsmässigt en bas att stå på som ingen annan generation före dem har haft. Det är en jätteinvestering inför framtiden. Men i dag står samma unga, debattglada, välutbildade, hungriga och otåliga, utan både eget arbete och egen bostad. Verkligheten begränsar dem från att ta steget ut i vuxenvärlden på egna ben. Hur skall vi ändra på det? Vanmakt, passivitet, oro, misstro till vuxenvärlden och pessimism inför framtiden blir allt vanligare. Jag vet -- Inger Davidson vet det säkert också, även om hon inte är här nu -- varför det är så och varför det är ett stort problem för oss. Hur skall vi ändra på det? Det finns en slogan som säger att dagens unga är morgondagens makthavare. Det är inte bara en slogan, så är det. Ungdomspolitiken måste därför handla om vilka förutsättningar vi vill att vi unga skall ha, vilka möjligheter som skall finnas och vilket värde ungdomstiden och vi unga vuxna har. Herr talman! Ungdomstiden är övergående för oss alla. Men det som ungdomstiden har gett oss och lärt oss har vi alltid med oss oavsett om det är bra eller dåliga erfarenheter. En regering får inte blunda för det. Människors tillvaro hänger ihop oavsett ålder. Vi lever inte ett liv på jobbet, ett annat i skolan och ett tredje när vi är bland vänner eller arbetslösa. Till det yttre kanske det ser så ut, men vi är ju de vi är. Vår vardag är beroende av så många olika delar för att den skall hänga ihop och bli behaglig att leva i. Ungdomspolitiken måste också göra det. Som ung hjälper det inte att luta sig mot goda vuxnas moral när man varken har arbete eller bostad, hur vackert de vuxna än talar.

Herr talman! Jag vill bara bemöta Elisabeth Fleetwood litet grand. Jag vet hur ärendena hanteras och behandlas i utskotten. Eftersom utgångspunkten i den här propositionen är att för första gången ta helhetsgreppet och att en gång för alla lyfta upp ungdomspolitiken på dagordningen som ett eget politiskt område tycker jag att man också måste koppla samman de olika delarna. Vi vet ju att de hänger ihop och är så avgörande för varandra. Då räcker det inte att, som i propositionen, luta sig mot förslag till pigarbeten, som vi har debatterat tidigare, eller unga människors fria entreprenörsskapsanda, som man också skriver om. Det räcker inte.

Herr talman! Först vill jag instämma i Ulrica Messings glädje över att vi nu för första gången i Sveriges riksdag får diskutera en proposition om ungdomspolitiken och likaså för första gången i Sveriges historia får anta riktlinjer för ungdomspolitiken. Vi har haft en ungdomsminister sedan 1987, men det är först nu, med Inger Davidson som ungdomsminister, som vi har fått chansen att ta ställning i riksdagen till riktlinjer för ungdomspolitiken. Regeringen har betonat vikten av en helhetssyn i ungdomspolitiken, och propositionen är en del i arbetet på att skapa denna helhetssyn. Jag har själv förmånen att få leda den generationsutredning som omtalas i propositionen. Denna utredning har till syfte att ta ett samlat grepp på ungdomspolitikens hårdvara, dvs. förhållandena på arbetsmarknad och bostadsmarknad och ungdomars ekonomiska frågor. Vi försöker att anlägga det helhetsperspektiv som Ulrica Messing efterlyser. Ulrica Messing kommer om några veckor att genom oss kunna få det diskussionsunderlag som hon efterlyser. De perspektiv som anläggs i utredningsarbetet skall enligt vad Inger Davidson aviserat också kunna vara underlag för kommande propositioner, om den nuvarande regeringen får fortsätta att arbeta. Jag vill också påminna om ett uppdrag till SCB, med rubriken Barn och ungdomsrelationer. Det är fråga om en omfattande enkät bland ungdomar om deras värderingar och attityder. Även i detta fall är ambitionen att så småningom göra uppföljningar i form av kontinuerliga enkäter, för att få ett bra underlag för hur värderingar och attityder förändras i ungdomsvärlden. Generationsutredningen och denna enkät blir ett viktigt underlag för att skapa en helhetsbild och en helhetssyn för att kunna lägga fram förslag av konkret karaktär med ett ungdomsperspektiv inom olika sektorsområden men också för att få in generations och ungdomsperspektiv i den politiska beslutsprocessen. Jag kan också försäkra en del av meddebattörerna här att ungdomars rätt till arbete, problemen på arbetsmarknaden och ett klart och stort engagemang för att skapa jobb för ungdomar genomsyrar arbetet i Generationsutredningen. Jag är vidare ordförande i Statens ungdomsråd och har fått förmånen att arbeta tillsammans med ett mycket duktigt och engagerat gäng av ganska unga människor på dess kansli. Jag vill påstå att det skett en uppstramning av Statens ungdomsråds arbete under de senaste åren. Det är långt ifrån den litet flummiga image som Statens ungdomsråd hade för 10--20 år sedan och som fortfarande verkar finnas kvar i de föreställningar som en del medelålders makthavare i dag har om Statens ungdomsråd sedan den tid när de var aktiva i politiska ungdomsförbund. Statens ungdomsråd är nu en myndighet som arbetar mycket med inriktning på kommuner, för att sprida goda idéer, för att stödja och på olika sätt skapa bättre villkor för den unga generationen. Ungdomsrådets inriktning bekräftas också i propositionen. Jag skulle vilja påstå att propositionen, kulturutskottets betänkande och riksdagens beslut i morgon innebär en bekräftelse på att Ungdomsrådet arbetar på rätt sätt och har en bra färdriktning. Vi arbetar inom Statens ungdomsråd för närvarande framför allt inom fem områden. Det handlar mycket om information och om utredningsarbete. Vi tar kontakt med forskarvärlden för att sprida kunskap om ungdomars relationer och levnadsvillkor. Det handlar också om arbete på den lokala nivån, exempelvis om att stimulera kommuner att engagera sig i olika delaktighetsprojekt för ungdomar för att tillvarata ungdomars kompetens och engagemang. Vi stimulerar också inrättandet av träffpunkter, antingen i form av Ungdomens hus, som har tillkommit på flera ställen i landet, eller i form av mindre träffpunkter. Något som ofta debatteras är bidragsgivning till ungdomsorganisationer, men vi svarar också för utvecklingsinsatser för att förnya föreningslivet. Vi arbetar också sektorsövergripande. Ungdomsrådet skall vara den myndighet som försöker sammanföra andra statliga myndigheter, verk och organ. Jag vill påstå att det bedrivs ett allt bättre samarbete, mycket tack vare vår engagerade personal. Vi tar självfallet också ett visst sektorsansvar för de fritidsfrågor vars handläggning ankommer på staten. Vi upplever att vi får ett bra stöd för detta arbete och ett tydligt uppdrag genom det beslut som vi väntar oss i morgon. Jag skulle vilja kommentera socialdemokraternas reservation om att en del av bidragen skall användas till utvärdering. Det kan här föreligga ett visst missförstånd. Jag vill betona att medel för statens utvärdering av hur målen för bidragsgivningen skall tillgodoses finns inom myndighetsanslaget D 1. Ungdomsstyrelsen. Det är endast organisationernas egen utvärderingsverksamhet som inte skall betalas via bidragen. Det är rimligt att organisationerna själva avgör hur de skall lägga upp denna utvärderingsverksamhet och hur de skall disponera sina resurser. Det är svårt för en myndighet att diktera detta. Alternativt får man skapa ett klumpbidrag vid sidan om, och det blir då helt enkelt fråga om en utbyggnad av det nuvarande bidraget. Det är också en konsekvens av de remissvar som har kommit in till Civildepartementet efter ett utredningsarbete som inletts bl.a. av Statens ungdomsråd. Organisationerna har där tydligt markerat att detta är den ordning som man önskar, och detta önskemål har regeringen följt i propositionen. Det är märkligt att socialdemokraterna inte delar ungdomsorganisationernas egen bedömning. Det är ett spännande arbete som bedrivs inom Statens ungdomsråds område. Jag har gjort en mycket intressant reflexion i anslutning till detta arbete, som jag själv deltar i. Det finns två olika perspektiv i den syn som man har på ungdomar, perspektiv som man ofta möter inte minst när man träffar regionala företrädare. Vi har storstadsförorternas perspektiv, där man ofta frågar sig vad man kan göra för att undvika att ungdomarna skall börja slåss, supa, knarka och rent allmänt bete sig på ett destruktivt sätt. Det är det socialt preventiva perspektivet, där man vill förhindra att ungdomar gör dumma saker. Det finns också ett annat perspektiv, som man framför allt möter i glesbygdskommuner. Där ser man ungdomar som en resurs. Man inser att man behöver ha kvar ungdomarna i sin kommun. Man behöver ungdomarnas engagemang. Det handlar faktiskt om den egna kommunens överlevnad. Det senare perspektivet börjar anläggas mer och mer på olika håll. Det tar sig mycket få uttryck i de politiska ungdomsförbunden. I stället ser vi det i engagemanget för Ungdomens hus runt om i landet, i nya ungdomsföreningar och i ungdomsråd som bildas. Vi ser det också i olika kulturaktiviteter och i träffpunktsprojekten. Ungdomar står, som här tidigare har sagts, för förnyelse, ifrågasättande, energi och nya perspektiv på tillvaron. Men ungdomar behöver också känna sig älskade och behövda och känna att de har en viktig roll i olika sammanhang liksom att de har stöd från offentliga organ och att de kan ha vuxna som förebilder. Balansgången mellan det ungdomliga engagemanget, ifrågasättandet, energin och den vuxnes roll återfinns också på ett bra sätt i propositionen. Slutligen vill jag bara litet grand kommentera de riktlinjer som ges i propositionen. Jag tycker att de riktlinjer som återfinns i det socialdemokratiska alternativet innehåller för mycket av slagord och pamfletter och för litet av beskrivningar av vilka principer som skall vägleda arbetet. Man saknar där också det som jag tycker är det viktiga i riktlinjerna, nämligen subsidiaritetsprincipen. Det är egentligen en kristdemokratisk tanke att ansvaret skall ligga på den lokala nivån. Vi vill bygga samhället nedifrån, medan de offentliga organen har som uppgift att stödja, hjälpa och på olika sätt uppmuntra, inte att ta över och sköta om utan i stället försöka stärka den lokala nivån, de små naturliga gemenskaperna. Det är där som vi blir personer och upplever vårt sammanhang. Där känner vi närheten och upplever vår roll. Familjen är en viktig del i detta men också de sociala nätverken runt familjerna. Det handlar om familjer av olika karaktär och storlekar under olika förhållanden. Vi skall i dessa sammanhang inte syfta till att ge alla barn och ungdomar samma stöd, eftersom barn behöver olika mycket stöd. En del behöver mera stöd än andra, och det är en uppgift för staten att på olika sätt ge sådant stöd. Vi kan här se en skiljelinje mellan dem som tycker att stat och kommun skall ta sin hand ifrån människor och inte lägga sig i -- det mera nyliberala perspektivet -- och dem som menar att stat och kommun skall ta över ansvaret för alltihop. Jag tycker att man märker detta i Vänsterpartiets och Mot detta vill jag ställa vad jag kallar det kristdemokratiska perspektivet, där den offentliga sektorn och de offentliga organen har en viktig roll som stödjare, uppmuntrare och garanter för att alla får likvärdiga förutsättningar. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till kulturutskottets hemställan.
Herr talman! Efter att ha lyssnat på Stefan Attefall förstår jag att den ungdomsproposition som vi debatterar i dag kan ses som litet grand av en uppvärmning inför den debatt om ungdomspolitik som vi får ha efter det att Generationsberedningen har presenterat sitt förslag till insatser. Mina förväntningar på vad det skall innehålla är stora, och jag skall med glädje och iver läsa vad ni har kommit fram till. Sedan kan jag inte låta bli att kommentera litet grand vad Stefan Attefall sade nu på slutet, att en del barn behöver mera stöd än andra barn. Det är helt riktigt -- och nu debatterar vi ungdomspolitiken som helhet. Då kan jag säga att det är just det argumentet vi har haft i mitt parti, när vi har debatterat exempelvis mot skolpeng, som vi upplever som något djupt orättvist. Alla barn kostar inte lika mycket pengar i skolan och skall inte behöva göra det heller, därför att behoven är så olika. Vi vill inte heller att staten eller kommunerna skall ta över allt ansvar. Vi tycker att det är jättebra om folkrörelser eller ideella organisationer kan gå in och göra ett arbete, att man hjälper varandra och tar det ansvar man orkar bära. Men samhällsansvar och människors trygghet kan inte överlåtas till ideella organisationer eller till något slags välgörenhet. Staten och kommunerna måste ha det yttersta ansvaret. Vi som samhälle måste se till att det är allas våras ungar det handlar om och att det skall gå bra för alla.
Herr talman! Ulrica Messing upplever den här debatten som en uppvärmning inför vad som komma skall, och jag hoppas att det blir så. Jag hoppas att enkäten vi pratar om, som beställdes av Barn och ungdomsdelegationen, och den utredning som jag själv jobbar med skall göra att vi får en bra debatt om ungdomsfrågorna i valrörelsen. Det vore faktiskt första gången vi fick upp ungdomsfrågorna i en valrörelse. Kan Ulrica Messing hjälpa till med det, tar jag tacksamt emot den hjälpen. Men jag skulle vilja säga att den här propositionen är, vilket civilministern sade i sitt inledningsanförande, ett första steg i en serie aktiviteter och ambitioner man har för att få upp ungdomsfrågorna på ytan, ta helhetsgrepp på de här frågorna och också på alla politikområden göra konkreta insatser. Så Ulrica Messings förhoppning får hon gärna leva upp till genom att se till att det fortsatt blir en regering med Inger Davidson som ungdomsminister. När det gäller riktlinjerna diskuterar vi vem som har huvudansvaret. Här ställs egentligen två riktlinjer mot varandra, tycker jag. Jag citerade ur den socialdemokratiska motionen, där det först och främst talas om samhället. Ulrica Messing blandar också ordet samhälle med den roll hon har som politiker. Det är ett typiskt problem att socialdemokrater ofta blandar ihop samhället med offentliga sektorn. Samhället är faktiskt större än den offentliga sektorn. Offentliga sektorn är en del av samhället. Det står i det socialdemokratiska förslaget till riktlinjer att det i första hand är kommunerna som har skyldighet att se till att alla barn och ungdomar får en god start i livet. Mot det skall man ställa de riktlinjer som säger att de offentliga insatserna för ungdomar i första hand bör vara stödjande och bygga på ungdomars, föräldrars och andra närståendes engagemang. Vi bygger faktiskt samhället nerifrån. Föräldrarna har ett ansvar för sina barn och ungdomar. Offentliga sektorns roll blir inte att på något sätt garantera hur villkoren skall se ut, utan den är att stödja föräldrarna, stödja de små naturliga gemenskaperna att ta sitt ansvar och se till att det blir den lösning och den utformning av tillväxtvillkoren som passar just det enskilda barnet, därför att barn är olika. Det är också det som ligger bakom vårt engagemang för ett friare val av skola. Vi tror faktiskt att barn och ungdomar har olika behov och olika förutsättningar och att vi måste tilltro föräldrar att kunna välja. Därför blir statens och kommunernas uppgift att skapa likvärdiga förutsättningar på området, inte att bestämma över barns och ungdomars uppväxtvillkor. Det kan ta sig olika uttryck därför att man har olika behov. Det tycker jag är en viktig principiell skillnad.
Herr talman! Jag önskar att den verklighetsbeskrivning som propositionen andas också stämmer, att alla barn här i landet hade lyckan och förmånen att få växa upp i en familj där man kan ta hand om varandra, där de kan luta sig mot sina föräldrar och nära anhöriga och där de kan springa över gatan till moster och faster, om inte mamma är hemma och det har hänt någonting. Men så är det ju inte. Varje rapport om hur barn växer upp här i landet visar att allt fler växer upp med ensamstående föräldrar och långt ifrån nära anhöriga. Det är utifrån den verkligheten vi måste skapa de politiska förutsättningarna att se till att alla barn i alla fall får en bra chans. Sedan är det inte alls min eller Socialdemokraternas ambition att bestämma över hur en familj skall leva sitt liv. Men vi är övertygade om att den största valfriheten får både Stefan Attefall och jag och alla andra familjer när vi vet att det finns ett samhälle bakom oss som vi kan luta oss tillbaka mot. Att det i alla frågor och på alla områden är avhängigt vår egen ekonomi eller vår egen förmåga att sköta oss själva, är inte valfrihet i någon verklig mening.
Herr talman! Nej, jag håller med om att alla inte har samma förutsättningar. Därför är det så viktigt att det finns offentlig sektor också, som går in och stöttar när det behövs. Vi skall komma ihåg, vilket jag tycker är viktigt, att ungefär 80 % av barnen växer upp hos båda sina föräldrar. Men det finns, som Ulrica Messing säger, många som är ensamstående och många barn som, även om de lever ihop med båda sina föräldrar, har trassliga förhållanden på olika sätt. Självklart behöver de barnen och ungdomarna mera stöd än andra. Då skall vi se till att vi har en offentlig sektor som kan ge det stödet och också en ekonomi i någorlunda balans. Men det är inte detta det handlar om. Det handlar om vilket perspektiv vi har på det hela. Jag tycker att det finns ett mycket intressant exempel på att Socialdemokraterna just försöker styra familjerna, och det är familjepolitiken, där man utformar stödet så att det dikteras uppifrån. Man skapar ett system som i praktiken gör det svårt att välja alternativa lösningar. Debatten om vårdnadsbidraget var ett typexempel på hur man ser från ett annat perspektiv. Om man utgår från att föräldrarna har förmåga att välja, utformar man exempelvis barnomsorgssystemet efter detta. På samma sätt måste den principen gälla inom ungdomspolitiken, att man i första hand skall stärka de små lokala naturliga gemenskaperna, de sociala nätverken, och stötta där dessa inte räcker till. Vi får inte låta kommuner och stat ta på sig en felaktig roll i sammanhanget utan göra det de är bra på, dvs. att vara den extra resursen som gör att ungdomar inte hamnar bredvid och helt enkelt har svårt att klara av att skapa sin egen tillvaro på ett rimligt och bra sätt.

Herr talman! Vi har nu för första gången fått en ungdomsproposition, och det är som det står i utskottets betänkande glädjande att riksdagen nu bereds tillfälle att fastställa nationella riktlinjer för ungdomspolitiken. Propositionen belyser många av de områden som ungdomar kommer i kontakt med och ungdomars situation i dag när det gäller utbildning, arbete, fritid, hälsa, m.m.m.m. Regeringen anger sex riktlinjer för ungdomspolitiken för att ge vägledning. Dessa sex riktlinjer är: stödjande insatser, helhetssyn, goda uppväxtvillkor, etablering i vuxensamhället, främja ansvarstagande, ökad samverkan. När det gäller de stödjande insatserna är det först och främst familjen och den närmaste omgivningen som är avgörande för ungdomars utveckling. Därför står det också i propositionen hur viktigt det är att samhället stöder familjerna på ett sådant sätt att de kan vara den trygga punkten i tillvaron för ungdomarna. I detta sammanhang kan också nämnas att i samband med FN:s internationella familjeår har 3 miljoner kronor satsats på ett projekt just för att stärka banden mellan generationerna. Samhället skall också stötta ungdomar som på olika sätt tar initiativ till egna aktiviteter och vara intresserat av olika frågor som engagerar ungdomen i dag. Ungdomarna måste få känna att de tas på allvar. Ungdomspolitik kan inte bara röra sig om avskärmade områden som idrott eller utbildning, utan det är viktigt att få en helhetssyn på de insatser som rör ungdomar. Man måste gå in och se över den situation som de unga befinner sig i, ta del av deras behov och problem som de möter. Vi måste se ungdomarna som en resurs i samhället som bidrar till nytänkande och till nya värderingar. I propositionen står det att ''alla ungdomar måste ha rätt till trygghet och personlig utveckling under uppväxten''. Här kommer familjen in igen. Man talar om hur viktigt det är att ha en trygg uppväxt. Vi vet att det är i familjen som goda normer grundläggs, som sedan överförs från generation till generation. Därför är det oerhört viktigt att stötta föräldrarna, så att de kan ge barnen en god och trygg uppväxt. Men även skolan har ett stort ansvar för att ungdomarna skall känna att arbetet i skolan är meningsfullt och att var och en elev kan hitta sin nisch och känna att det bär för framtiden. Här kan man också nämna mobbning, som det är fruktansvärt för en ung människa att bli utsatt för. Skollagen är nu ändrad så att skolan har skyldighet att motverka mobbning. Skolverket arbetar på dessa frågor för att få till stånd ett bra åtgärdsprogram. Det är mycket glädjande. Herr talman! Det är viktigt att hjälpa ungdomarna in i vuxensamhället. Därför är det oerhört viktigt att de ges möjlighet att på olika sätt komma in i arbetslivet, att samhället satsar på olika områden för att ge ungdomar chans till arbete. Vi vet att lång tid av arbetslöshet är förödande för ungdomarna. Det är viktigt att ungdomarna själva känner att de måste ta ansvar för sin situation, men också att de har delaktighet i och inflytande över sin situation. Därför är det viktigt att låta de unga ta större ansvar i skolan, hemma och var de befinner sig. Känner man ansvar och delaktighet, ökar också ansvaret för medmänniskor. Här kan man också nämna insatser som gjorts angående en ungdomskampanj mot rasism, där För att underlätta det ungdomspolitiska arbetet bör ett ökat samarbete uppstå mellan olika myndigheter. Det har vi hört flera gånger här i kväll. Det är inte bra att man på olika håll arbetar med ungdomsfrågor utan att samordna. Även samarbete mellan den offentliga och den ideella sektorn är av stor vikt. Regeringen föreslår nu, som vi vet, en ny myndighet -- Ungdomsstyrelsen -- vars styrelse skall bestå av representanter från de olika myndigheter som berörs av ungdomspolitiken. Ungdomsstyrelsen skall också ta fram underlag angående ungdomars uppväxtvillkor och förslag till olika åtgärder, så att regeringen vart tredje år kan återkomma till riksdagen med en ungdomsproposition. Man skall också fördela bidrag till barn och ungdomsorganisationer. Herr talman! Det är viktigt att denna ungdomsproposition har kommit till stånd. Med den visar vi ungdomarna att vi vill ställa upp på dem, att vi vill vara lyhörda för deras behov och önskningar och ta del av de problem som de möter under sin uppväxttid och inträde i vuxenvärlden. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande nr 31.

Herr talman! Först diskuterade vi kulturutskottets betänkande om turism. Sedan gick vi över till betänkandet om ungdomspolitik. Då dök det plötsligt upp en turist här i kammaren, nämligen civilminister Inger Davidson. I blixtfart läste hon upp ett anförande och sprang sedan sin väg. Varför? Jo, därför att hon skulle uppträda i TV. Det är viktigare än att stå i Sveriges förnämsta debattcentrum och försvara sitt anförande. Jag anser att det är det mest skandalösa uppträdande som jag har upplevt här i riksdagen under mina tolv år. Jag får säga till Alwa Wennerlund att det smärtar mig att behöva säga detta, eftersom jag i många stycken delar kds synpunkter. Alwa Wennerlund, som själv är marknadsförare, förstår väl att på ett sämre sätt kan man inte marknadsföra sitt parti, genom att uppträda som detta statsråd har gjort. Herr talman! Det var inte därför jag begärde ordet. Det var för att jag hängde upp mig på två reservationer från Socialdemokratiska partiet. Jag erinrar mig att Voltaire, som föddes för jämnt 300 år sedan, har sagt att konsten att tråka ut är att säga allt. Därför skall jag inte säga allt som finns att säga om dessa reservationer. Åke Gustavsson står som första namn under reservation 1. Jag läser där: ''Utskottet konstaterar att de riktlinjer för ungdomspolitiken som regeringen föreslagit är av övergripande karaktär. angivna riktlinjerna i stället bör antas av riksdagen.'' Detta är mycket konstigt. Varför skulle de antas i stället, om de är likadana? Det begriper jag inte. I reservation 6 talas det om vidgade klyftor i skolan. Där säger man: ''Utskottet anser -- i likhet med motionärerna bakom motion Kr2 -- att den ekonomiska överkompensationen av privata skolor bidrar till vidgade klyftor och segregation på skolans område.'' Det anser jag är rent nonsens. Hur kan man påstå att friskolorna överkompenseras när de till att börja med får 85 % av genomsnittskostnaden per elev i kommunala skolor? Då kan de väl inte vara överkompenserade? I så fall skulle de ha fått 115 %. Nu får de bara 85 % av genomsnittskostnaden. Jag råkar vara inspektor för en fristående skola. En anledning till att man har fristående skolor är att de har en speciell profil. Denna speciella profil medför vissa extra kostnader. Någon måste betala det. För att motivera fristående skolor måste de profilera sig på ett visst sätt. Därmed ådrar de sig ytterligare kostnader utöver vad en kommunal skola behöver belastas med. Vår skola har t.ex. företagit körresor till främmande länder, bl.a. Finland. Det kostar pengar, men det bidrar till att skapa goodwill för Sverige. Vi har språkundervisning redan från första årskursen, i franska, spanska och tyska. Det kostar också mer pengar än vad undervisningen i de kommunala skolorna gör. Talet om att fristående skolor är överkompenserade är helt verklighetsfrämmande. Herr talman! Jag började med att citera Voltaire. Som alla kommer ihåg ville han att det på hans gravvård skulle stå: Här vilar mannen som ingenting blev, inte ens medlem av Franska Akademien. Det blev han faktiskt inte. Jag skall avsluta med att citera en ledamot av Franska Akademien, nämligen Paul Valéry. Han dog för övrigt 1945. Han har sagt att politik är konsten att hindra människor från att lägga sig i sina egna angelägenheter. Det är möjligt att ett liknande öde nu kommer att drabba mig, när jag lämnar riksdagen.

Herr talman! I näringsutskottet har vi lagt ner mycken möda på att nå enighet kring energifrågorna. I dag har vi två betänkanden att debattera och fatta beslut om. I utskottets betänkande nr 17 har vi socialdemokrater en reservation, som jag nu yrkar bifall till.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 På 70-talet -- i oljekrisernas spår -- pratade vi om energihushållning. Spara energi var det budskap som gick ut till medborgarna. Den senare delen av det årtiondet och det tidiga 80-talet var vi närmast förlamade av kärnkraftsdebatten. Regeringar kom och gick på just den frågan. Efter Harrisburg blev frågan om vi skulle avveckla och sedan hur snabbt vi skulle kunna avveckla kärnkraften. Den frågan har sedan dess följt med i energipolitiken, där den ömsom har blossat upp, ömsom legat och pyrt mellan valen. Så sent som för tre år sedan ingick flera politiska partier en överenskommelse som hade en av sina viktigaste bevekelsegrunder i 1980 års beslut om kärnkraftsavvecklingen. Detta ledde till en sorts stiltje på området. Men det var ett bedrägligt lugn -- nu vill vissa partier blåsa till storm i energipolitiken igen. Bakom alla dessa politiska turbulenser finns en, sett i ett 25-årsperspektiv, dramatisk omvandling av energisystemen. Den totala användningen av energi har stabiliserats kring 430--450 TWh. Det har den gjort trots en över tiden ökande industriproduktion och större bostads och lokalytor. Utvecklingen i Sverige påminner om den i övriga västvärlden. Olja är i likhet med vad som gällde för två decennier sedan det största enskilda energislaget. Men stora förändringar har skett i två avseenden. Dels har användningen av olja under den här tiden minskat kraftigt, dels kommer oljan från nya länder. Oljeanvändningen har i det närmaste halverats, och den olja vi använder kommer till allra största delen från vårt närområde. Den svavelfattiga Nordsjöoljan har fått ersätta tidigare leveranser från Mellanöstern. De flesta bilister i Sverige kör nu faktiskt med norsk olja i tanken -- kanske utan att veta om det. Elanvändningen har mer än fördubblats och trängt ut användningen av lätta eldningsoljor i bostadsuppvärmningen. Elenergi används även mer inom industrin för att öka vidareförädlingen. Under 80-talet har nya, eller nygamla, energislag gjort sitt intåg. Biobränslen ökade kraftigt under 80-talets första hälft, men ökningen planade ut till följd av sjunkande energipriser. Samma öde har drabbat naturgasen. Naturgas introducerades i två omgångar, först i Skåne och sedan i Västsverige. Till gasen knöts stora förhoppningar, men sedan blev det stopp. Stora förändringar har således skett inom energiförsörjningen. Detta utgör i sig en viktig utgångspunkt för diskussionen om energipolitiken. En annan mycket viktig bakgrund till diskussionen om energipolitiken är det faktum att Sveriges industriella struktur gör oss extremt beroende av el till konkurrenskraftiga priser. I det svenska industriella landskapet finns en närmast oproportionerligt stor andel basnäringar som är beroende av naturtillgångar som skog, malm och vattenkraft. Basnäringarna står för en mycket stor del av vår nettoexport och är därför av avgörande betydelse för vår bytesbalans. Som exempel kan nämnas skogsindustrin, där den huvudsakliga insatsvaran är inhemsk vedråvara, arbetskraft och elkraft. Huvuddelen av produktionen går på export, och de intäkter denna export ger är av avgörande betydelse för vår ekonomi och vårt välstånd. Tillgången på billig och säker energi har för oss socialdemokrater alltid setts som en del av den industriella infrastrukturen. Energin, främst elen, har just setts som en insatsvara att använda i förädling av produkter som sedan kan exporteras. Energin är alltså inte en vara vilken som helst. Det betyder att det för oss är stor skillnad mellan att exportera el direkt och att göra det indirekt i form av högförädlade produkter. Här går en skiljelinje mellan oss och de borgerliga partierna i synen på handel med el. Svensk ekonomi och svenskt näringsliv står inför stora utmaningar de närmaste åren. Ni vet alla att Sverige under de senaste åren har haft ett unikt fall i industriproduktion. Vår BNP har fallit tre år i rad, vilket aldrig tidigare hänt under 1900-talet. Industrisektorn har blivit så liten att Sverige i OECD-statistiken inte längre räknas som en industrination. En förstahandsuppgift för oss socialdemokrater när vi får möjlighet att återkomma i regeringsställning är att återindustrialisera det svenska näringslivet. I det arbetet kommer en nödvändig förutsättning att vara tillgång till säker och billig energi. Detta för mig över till de dagsaktuella energipolitiska frågorna. På dagordningen finns två frågor, en stor och en mindre. De hör ihop och är egentligen två sidor av samma sak. Den stora frågan gäller hur vi skall ha det med energiomställningen. Hur ser Sveriges energiförsörjning ut på sikt? Vad händer med kärnkraftsavvecklingen? Hur går det med alternativen? Även om dessa frågor kommer att behandlas och beslutas i riksdagen i dag, kommer de därmed inte att vara avförda från dagordningen och inte heller att vara slutbehandlade. Det finns en risk att denna fråga och närbesläktade energifrågor hamnar i valrörelsen. Jag säger ''en risk'', inte för att energifrågorna inte lämpar sig för politisk debatt -- det gör de i allra högsta grad -- men därför att erfarenheterna inte är de allra bästa av att få in i grunden långsiktiga energifrågor som ett inslag i en valdebatt. Låt mig därför säga att vi socialdemokrater inte har något som helst intresse av att få en debatt som genom sina övertoner återigen riskerar att förlama energipolitiken. Centern har i strid med andra partier i regeringen föreslagit en särskild lag om avveckling av kärnkraften. Även det kristdemokratiska partiet, kds, har i riksdagen lagt fram ett sådant förslag, som går på tvärs mot de övriga regeringspartiernas uppfattningar. Skall vi nu få se en återupprepning av de strider som vi har sett alldeles för mycket av tidigare? Vi socialdemokrater vill inte det. Det skulle vara frestande för oss socialdemokrater att som oppositionsparti peka på den oenighet som finns inom regeringen, bara fyra månader innan valet. Inget skulle vara lättare än att peka på den djupa splittring som finns inom regeringen när det gäller kärnkraften. Men vi vill inte utnyttja detta utan har i stället föreslagit att en energipolitisk kommission tillsätts för att försöka slå vakt om den breda enighet som uppnåddes för några år sedan. Vi tycker att elmarknaden bör ses i ett större energipolitiskt perspektiv. Vi socialdemokrater har i ett särskilt yttrande vid betänkande nr 17 djupt beklagat att Centern och kds bryter det samförstånd som tidigare har funnits i frågan om kärnkraftens avveckling. Här kan man peka särskilt på att det rått politisk enighet när det har anslagits stora summor av statliga medel för att utveckla och introducera inhemska och förnyelsebara energikällor. Detta har skett under 80 och 90-talen, då många kommuner har gjort investeringar i energianläggningar bl.a. för biobränslegas. Vi vet inte huruvida avregleringens konsekvenser kommer att omintetgöra dessa miljövänliga investeringar. Det finns här därför också en koppling till hela frågan om avreglering av elmarknaden. Det är klart att vi kan ha olika bilder framför oss. Jag vill avslutningsvis blicka framåt och se hur det energipolitiska landskapet kommer att se ut på några års sikt. Självfallet kan vi inte ge svar på alla frågor om vad som kommer att ersätta kärnkraften. Blir det biobränsle, naturgas, vindkraft eller något annat? Det är detta som den energipolitiska kommissionen har att ta ställning till. Hade vi de svaren i dag, hade vi inte behövt tillsätta någon kommission. Därför måste vi litet grand dämpa förväntningarna om att kunna lösa alla problem samtidigt. Jag tror också att den energipolitiska kommissionen och de politiska partierna får ta sig samman när det gäller att blicka ut över det internationella planet. När vi tog vårt viktigaste energipolitiska beslut, om att avveckla kärnkraften år 2010, skedde det i stor utsträckning med en ganska begränsad ansats, att se till nationens behov. I stort sett avstod vi från att ta in frågeställningar om gränsöverskridande miljöförstörelse och miljöskadliga företeelser av global natur. I dag är allt annorlunda. Den internationella miljödebatten har förändrats. Växthusgasen har växt till en av de största frågorna. Osäkerheten är naturligtvis betydande när det gäller den frågeställningen, men den måste fogas in i ett större energipolitiskt perspektiv. I vårt närområde runt Östersjön är de högst påtagliga problemen försurningen av skog och mark och, inte minst, osäkra kärnkraftverk i anläggningar som Ignalina. Internationaliseringen av energi och miljöpolitiken fick sitt kanske hittills tydligaste uttryck i den stora miljökonferensen i Rio för något år sedan. Där gjordes åtagandet att investeringar för förbättringar i miljön skulle göras utifrån bedömningar om kostnadseffektivitet. Det innebär att man skall prioritera miljöförbättrande åtgärder som är kostnadseffektiva. Det i sig innebär ju ett globalt ansvarstagande och också att man prioriterar de insatser som kan göras i anläggningar inte bara i det egna området. Som exempel kan jag nämna den stora elproduktionsanläggningen i Narva. Den är baserad på den inhemska energikällan oljeskiffer. Anläggningen drivs med i stort sett obefintlig rening. Denna enda anläggning släpper ut koldioxid motsvarande en sjättedel av Sveriges totala utsläpp och spyr ut svavelföroreningar dubbelt upp mot hela Sverige. Det vore naturligtvis en fantastisk miljömässig fördel för oss i Sverige och även för Finland om den nedsmutsande anläggningen kunde åtgärdas. Vi kan peka ut en rad anläggningar, där modern västerländsk reningsteknik skulle kunna sättas in med enorma miljömässiga förbättringar. Så det finns all anledning att ha ett gränsöverskridande perspektiv på energifrågorna. På den nationella scenen tror jag att det blir nödvändigt att lägga fler ägg i den svenska energikorgen. Det handlar inte om vilket, utan det handlar om vilka nya energislag som skall stödjas. För stöd inom ramen för en nationell energipolitik -- med en internationell ansats -- kommer att krävas av oss som politiker. Sverige till Finland är i dag inte kommersiellt lönsamt. Det kan det dock bli på sikt, om det ges statliga kreditgarantier. Så det finns många bitar att titta på. På plussidan för Sveriges del skall dock noteras att Sverige behöver fler ägg i sin energikorg, och vi menar att gasen är ett av de renaste fossila bränslen som finns. En naturgasledning över Sverige skulle också ha betydelse ur sysselsättningssynpunkt. Så det är många frågor som måste vävas ihop. Med detta yrkar jag bifall till vår reservation och i övrigt till utskottets hemställan.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

Vi har från Centerns sida många tydliga skäl för att vilja att kärnkraften skall avvecklas. Man kan väl säga att det är först och främst tre inneboende egenskaper hos kärnkraften som gör att ställningstagandet blir så tydligt. För det första kan reaktorer haverera, med fruktansvärda konsekvenser. Detta är sant. Det gäller självklart även de s.k. blågula reaktorerna, alltså även de svenska. För det andra skall kärnkraftsavfallet tas om hand, skilt från allt biologiskt liv, i tiotusentals år framåt. Det är ju, kan man inse, en filosofisk omöjlighet. Detta går inte att åstadkomma med någon som helst garanti. För det tredje finns fortfarande kopplingen till risken för ökad kärnvapenspridning inbyggd i kärnkraftens existens. Så man kan göra den enkla iakttagelsen att kärnkraften måste bort. Den är oacceptabel. Den andra sidan av detta är att det går att ta bort kärnkraften. För det första kan vi konstatera att vi har ett överskott på både energi och effekt. Det illustreras mycket tydligt t.ex. av att reaktorn Oskarshamn 1 stått stilla i åratal -- saknad av ingen, skulle jag tro. Åtminstone har vi inte märkt det i vår dagliga tillvaro. För det andra går det att använda andra energikällor än kärnkraften för t.ex. uppvärmningsändamål. Det är som att använda en stenkross för att knäcka nötter, när man använder kärnkraftsel för att göra något så trivialt som att värma lokaler. För det tredje finns det andra sätt att generera den el som kärnkraften levererar, t.ex. vindkraft. Vi kan se att kraftvärmen, inte minst den biobränslebaserade, ökar kraftigt. Vi kan alltså konstatera att kärnkraften måste bort och att kärnkraften kan tas bort. Det är ju verkligheten, den verkliga verkligheten. Den politiska verkligheten är litet annorlunda. Den överensstämmer inte alltid med den verkliga verkligheten. I den politiska verkligheten har kärnkraften hanterats särskilt intensivt sedan folkomröstningen 1980. Det kan vara värt ändå att göra en viss rekapitulation av vad som då sades, nämligen att de reaktorer som var i drift, de som planerades och de som var under byggnad skulle tas bort när de hade tjänat ut i sin tekniska livslängd, och den bedömdes i den proposition som följde på folkomröstningen vara 25 år. På grund av bedömningen om de 25 åren -- och det är viktigt, herr talman, att komma ihåg den kopplingen -- sattes slutårtalet till 2010. Mycket tydligt, kanske tydligast, uttrycktes detta av den socialdemokratiska riksdagsledamoten Socialdemokraternas talan. Han sade: ''Högst tolv reaktorer får användas under längst sin tekniskt säkra livslängd, dvs. 25 år.'' Tydligare än så kan det knappast sägas. 1991 gjordes ingen ny bedömning av det beslutet. Det är viktigt att komma ihåg. Man refererade till det, man gjorde ingen ny bedömning. Denna energiuppgörelse lades sedan till grund för ett kommande riksdagsbeslut. Så småningom ställde också den nuvarande regeringen i sin helhet upp på energiöverenskommelsen. Man kan alltså se en tydlig linje från folkomröstningen till den nu gällande politiken i vilken år 2010 fortfarande lever som slutstation. I och med att 2010 lever som slutstation lever naturligtvis också den 25-årsgräns som på den tiden så tydligt betonades av Ingvar Nu finns det de som invänder mot detta och säger att man inte beslutade om 2010 i folkomröstningen och att det är något som riksdagen har hittat på. Att komma med det resonemanget i dessa dagar är kanske ett sent uppvaknande. Riksdagen gjorde den tolkningen några månader efter folkomröstningen. Att nu komma med larmet om falskheten i beslutet är litet senkommet. En ganska enkel iakttagelse mot denna bakgrund är att man måste påbörja avvecklingen i sådan tid att det fungerar -- om kärnkraften nu skall vara avvecklad till år 2010. Det krävs en utfasning. 25 årsregeln är en utmärkt grund. Den innebär just en försiktig utfasning år efter år till dess att man landar i 2010. Problemet är, herr talman, att de som vann folkomröstningen, dvs. det som då hette linje 1 och linje 2, nu springer ifrån sin egen seger. De vill inte kännas vid den. De vill inte stå vid den linje och de krav man själv ställde i folkomröstningen. Nu överlåter man på oss -- vi som ''förlorade'' i folkomröstningen, som stod för en helt annan linje, ett helt annat antal reaktorer, en helt annan avvecklingsperiod -- att se till att de andra linjernas seger förverkligas. Vi får väl ta oss an den uppgiften. Vi får än en gång försöka övertyga segrarna i folkomröstningen att de har någonting att försvara. Problemet är att inte bara företrädare för de olika kärnkraftsvänliga partierna utan också ledande företrädare för kraftindustrin så markerat säger att de inte bryr sig om och inte tänker göra något åt avvecklingen förrän det finns en tydlig lagstiftning. De menar att en lag tvingar dem att påbörja avvecklingen. På detta har näringsutskottet och riksdagen i sin helhet svarat att de beslut och de uttalanden som riksdagen har gjort i denna fråga är lika tunga som lagstiftning och att jämställa med denna. Det är naturligtvis en fåfäng iakttagelse och förhoppning. Det är ju inte på det sättet. Kraftindustrin struntar i det som bara är uttalanden från riksdagens sida. Det behövs en avvecklingslag. Herr talman! Om de ber om en avvecklingslag tycker jag att det är vår skyldighet att ge dem en. Om de vill ha en lagstiftning för att påbörja sitt arbete är det klart att de skall få en sådan lagstiftning. Det är därför, herr talman, som vi från Centerns sida har föreslagit en mycket tydlig markering. Det skall vara en försiktig markering som till en början bara ger regeringen instrumentet för att kunna genomföra avvecklingsbeslutet -- ingenting annat än instrumentet för att kunna göra det. Jag har svårt att se skälen till att man skulle förvägra regeringen innehavet av ett sådant instrument. Vi säger naturligtvis också att det bör klargöras i lagstiftningen att avvecklingen skall vara genomförd till 2010 -- kort sagt att segern för linje Mot detta har nu utskottsmajoriteten invändningar. Man vill inte ha denna lagstiftning. Man vill inte göra avvecklingsbeslutet tydligt. Jag kan inte låta bli att dra slutsatsen att det rimligen måste bero på att man inte vill att kärnkraften skall avvecklas. På något annat sätt har jag svårt att tolka denna inställning från majoritetens sida, herr talman. Man tänker helt uppenbart hala och dra i kärnkraftsfrågan till dess att slutdatum står för dörren och en avveckling till 2010 i realiteten blir praktiskt omöjlig eller åtminstone mycket smärtsam. Detta menar jag, herr talman, är att visa de sämsta sidorna när det gäller att ta ett politiskt ansvar. Det är lika illa att svärta ned folkomröstningsinstrumentet på ett sätt som kan visa sig ödesdigert i andra politiska frågor som vi står inför den närmaste tiden. Herr talman! Jag tillhör själv dem som tycker att det är angeläget, inte minst från miljösynpunkt, att Sverige blir medlem i EU. Jag menar att det är ett bra sätt att komma vidare i miljöarbete och i energiarbete. När jag är ute och pratar och möter yngre miljöengagerade människor som diskuterar dessa frågor är det två saker de tar upp. De frågar om miljöarbetet och kärnkraftsavvecklingen kommer att kunna genomföras vid ett svenskt medlemskap. De undrar också om politiker bryr sig om det som sägs i folkomröstningen. Den första frågan kan jag klara rätt lätt. Det är uppenbart att förhandlingsarbetet i anslutning till EU kommer att gynna miljöarbetet. Det är också uppenbart att hoten mot den svenska kärnkraftsavvecklingen ligger betydligt närmare än i Bryssel. I själva verket är det så att det finns stora möjligheter att inom ramen för ett svenskt medlemskap i EU mycket tydligt föra vår egen linje på detta område. Den andra frågan har jag det litet kinkigare med. Bryr sig politiker om folkomröstningar? Jag måste medge, herr talman, att jag söker argumenten för det svaret mot bakgrund av hur de flesta partierna har hanterat den tidigare folkomröstningen. Jag söker orden när jag skall tala till dessa yngre miljöaengagerade människor, som jag tror på allvar skulle kunna ta ställning och föra en diskussion kring just EU och miljö och energifrågorna. Jag måste be fler av de deltagare i debatten som är här i dag och som jag vet är varma EU-anhängare att hjälpa till litet med svaret. Hur skall man svara de människor som söker ett nalkande till EU men också ett demokratiskt ansvar från oss förtroendevalda när det gäller att respektera och tro på folkomröstningar? Herr talman! Jag kan naturligtvis inte låta bli att något kommentera det Birgitta Johansson tog upp i sitt anförande. Jag gör det gärna med utgångspunkt från det litet lustiga resonemang som Birgitta Johansson och hennes partikamrater för i sitt särskilda yttrande. Man säger där att man från socialdemokratiskt håll skulle ha gått med på regeringens förslag om en avreglering av elmarknaden om bara inte Centern och kds hade varit så stygga att de hade tagit upp kärnkraftsfrågan och frågorna om avveckling och lagstiftning igen. Jag undrar, herr talman, över det politiska beteendet. Är det så det går till inom socialdemokratin? Säljer man äpplen mot päron? Man skulle inom socialdemokratin alltså kunna tycka att en avreglering av elmarknaden vore bra om bara Centern inte hade väckt frågan om en lagstiftning som innebär att regeringen får tillstånd att dra tillbaka kärnkraftsverkens tillstånd att vara i drift. För en utomstående iakttagare måste det här ändå vara exempel på ett internt politiskt schackrande i ett parti som är närmast obegripligt. Jag måste fråga Birgitta Johansson vilka andra frågor socialdemokraterna är beredda att agera på liknande sätt i. Finns det utrymme att tycka något annat i en hjärtefråga från socialdemokratiskt håll om bara något annat parti drar tillbaka en åsikt i en helt annan fråga? Den typen av underlag för långsiktigt energipolitiskt agerande är fascinerande, måste jag säga. Herr talman! Den andra fråga jag vill ställa till Birgitta Johansson ställer jag mot bakgrund av Ingvar Carlssons mycket tydliga och bestämda -- jag vill understryka det -- uttalande om 25 årsregeln. När anser Birgitta Johansson och socialdemokraterna att man skall stänga av Oskarshamn 1, som 1997 fyller 25 år? När anser Birgitta Johansson att det med socialdemokratisk terminologi har gått 25 år sedan den startades? Herr talman! Jag skall självfallet inte lägga mig alltför mycket i den socialdemokratiska energipolitiken. Den splittring mellan regeringspartierna i åsikter om energifrågan som Birgitta Johansson vill peka på finns förvisso. Men den splittringen är väl företrädd också inom det socialdemokratiska partiet. Herr talman! Nu är väl Aftonbladet kanske inte Socialdemokraternas språkrör, om ordvalet tillåts. Men det är ändå intressant att se hur ett organ som Aftonbladet kommenterar det socialdemokratiska beteendet i denna fråga inför dagens debatt. För några dagar sedan stod det så här i Aftonbladet: ''Socialdemokraterna har velat fram och tillbaka om avvecklingen trots att denna var löftet i folkomröstningen. Det verkar vara glömt i dag. I stället gömmer de sig bakom förhalningar om att frågan borde utredas ytterligare. Om socialdemokraterna tänker strunta i beslutet om avveckling borde de säga det rakt ut istället för att gömma sig bekom politisk retorik.'' Herr talman! Jag tycker att Aftonbladet är en klok tidning.

Herr talman! Jag kan stå ut med att Lennart Daléus tycker att Socialdemokraterna är ett lustigt parti. Jag skall inte här i kammaren tala om vad jag tycker om Centern. Lennart Daléus började med att prata om vad Ingvar Carlsson har sagt vid olika tillfällen. Jag skulle naturligtvis kunna berätta vad Thorbjörn Fälldin har sagt i just energifrågorna vid olika tillfällen. Jag tror inte att det gagnar denna debatt. Vi kom bort från årtalsexercisen vid de gemensamma överläggningarna 1991. Då sade vi att energiuppgörelsen skulle grunda sig på att vi hade en långsiktig hållbarhet i de ekonomiska och politiska besluten och att vi i den takt som det möjliggjordes skulle ta olika anläggningar ur drift. Anledningen till att vi har ett särskilt yttrande är att vi menar att man inte bryter mot förhandlingsuppgörelser hur som helst. I varje fall gör man inte det om man är socialdemokrat. Centern kan tydligen göra det.
Herr talman! Först detta med att lyssna på vad andra säger. Jag sade naturligtvis inte att Socialdemokraterna är ett lustigt parti, långt därifrån. Vad jag sade var att formuleringen i det särskilda yttrandet var litet lustig. Man blandar ihop två olika saker. Man säljer ut sin åsikt i en fråga därför att några andra framhärdar i sin åsikt i en annan fråga. Vad jag sade var att detta måste te sig litet märkligt för en utomstående iakttagare. Herr talman! Jag förstår att Birgitta Johansson tycker att denna diskussion inte gagnar debatten. Hon sade i sitt huvudanförande att man från socialdemokratiskt håll inte vill medverka i eller ta upp denna debatt -- jag kommer inte ihåg den exakta formuleringen. Jag förstår att man är orolig för debatten. Birgitta Johansson och hennes kamrater kommer ofta till mig och säger: Nu bryter ni mot övererenskommelsen från 1991. Jag har förmånen att ha med mig överenskommelsen i dess helhet här i dag. Jag skall gärna lämna över den till Birgitta Johansson och be henna peka på just det moment i den som vi bryter mot, när vi föreslår denna lagstiftning. Jag uppmanar Birgitta Johansson att på en gång, i en replik, redovisa det. Det är viktigt att komma ihåg att vi betraktar det vi nu föreslår som en utveckling av den energidiskussion som fördes vid överenskommelsen 1991. Den årtalsexercis som Birgitta Johansson nu vill fjärma sig från fanns faktiskt med i den överenskommelsen. År 2010 vidimerades då en gång till. Det markerades, och man ändrade inte på årtalet. Detta blev utskottets beslut och så småningom hela riksdagens. Herr talman! Jag tror att vi skulle vara betjänta av om det gick att få ett besked från Birgitta Johansson på denna punkt. Det gäller åtminstone den allmändemokratiska diskussionen. I vilket avseende bryter vi mot den uppgörelse som gjordes 1991? Varför ägnar sig Socialdemokraterna åt att sälja äpplen mot päron?
Herr talman! Lennart Daléus fortsätter med årtalsexercisen och tycker att vi blandar äpplen och päron. Det är möjligt att vi gör det. Vi vill se energipolitiken som en helhet, i ett större sammanhang. Det är där vi anklagar bl.a. Centerpartiet för att se varje fråga isolerat. Avregleringen av elmarknaden, som är nästa ärende som skall debatteras här i kammaren, hör faktiskt ihop med helheten i energipolitiken. Det är mot den bakgrunden som vi i vårt särskilda yttrande har skrivit att vi inte tror att man kommer att ha ekonomiska incitament för att avveckla kärnkraften i den beslutade takten, om vi avreglerar elmarknaden. Dessa frågor måste ses i sitt sammanhang. Vi har också pekat på att det är flera frågor som vi vill lösa. Vi var på väg att få en lösning i stor enighet i utskottet. Då kräver Centerpartiet en kärntekniklag. En kärntekniklag är inte förenlig med 1991 års energipolitiska beslut och uppgörelse. I övrigt kan jag också säga till Lennart Daléus att 2010 står kvar. Precis som Lennart Daléus sade fanns det årtalet med i 1991 års beslut från näringsutskottet. Tills vi fattar ett annat beslut gäller det naturligtvis.
Herr talman! År 2010 står kvar på papperet. Men det blir bara en tom besvärjelse om man inte ger förutsättningar för att det skall förverkligas. Det är de förutsättningarna som Birgitta Johansson och Socialdemokraterna inte vill ge. Herr talman! Det finns en kärntekniklag. Vad vi talar om är att komplettera den med moment som gör det möjligt för regeringen att genomföra den seger som linje 1 och linje 2, dvs. Herr talman! Det är litet typiskt att när vi börjar bli konkreta i fråga om kärnkraftens avveckling och tala om att det nu är dags att stänga av, då läggs de vanliga dimridåerna ut. Det kommer fram utredningar. Man talar om långsiktigt tänkande och om att ta ett helhetsgrepp. Jag älskar och hyllar helhetsgrepp, långsiktighet och mycket av det som i Birgitta Johanssons mun blir närmast besvärjelser. Jag hyllar dem. Men det får inte bli så att dessa begrepp ligger som en våt handduk över de nödvändiga, konkreta åtgärderna. Herr talman! Jag har suttit med i tre eller fyra avvecklingskommittéer sedan folkomröstningen. Det börjar snart bli litet pinsamt för det politiska systemet att uteslutande använda det som ett instrument, när det finns mycket tydliga möjligheter att visa att det politiska systemet menar allvar. Den signalen till omvärlden, till de andra aktörerna, är nödvändig. Det är förödande om vi från politiskt håll fortsätter att år efter år utreda förutsättningarna för energipolitiken och särskilt möjligheterna att avveckla kärnkraften. Herr talman! Kärnkraften är farlig, det är bevisat. Den måste bort. Det går att ta bort kärnkraften. Det finns andra möjligheter. Det är dags för oss att sätta ned fötterna. Jag är ledsen över att Socialdemokraterna på detta sätt undandrar sig möjligheten att fullfölja svensk politik, en politik som man så uppenbart har tagit ställning för i sina interna diskussioner. Jag beklagar det.

Herr talman! Det är skönt att kunna se med fräscha ögon och lyssna med fräscha öron utan att vara bunden till en politik som är förd sedan 20 år tillbaka i tiden. Man anknyter till vad som har varit. Jag tycker att man skall syfta framåt. Herr talman! Vi är alltså överens om att vi vill ha en ekonomisk och miljövänlig tillgång till energi. Vi vet att vattenkraft och kärnkraft ger oss och industrin elenergi till låga och konkurrenskraftiga priser. Det är en förutsättning för att främst många av våra tunga exportindustrier skall kunna sälja sina produkter och därmed också skapa förutsättningar för nya jobb. Vi vet också att kompletterande energibehov i dag måste tillgodoses genom att man utnyttjar miljöskadliga fossila bränslen. Forskningen och utvecklingen av nya miljövänliga bränslen är intensiv, men fortfarande lever vi med marginella energitillskott som vi exempelvis får från biobränslen. Ännu mer marginella tillskott kan skapas genom att man utnyttjar alternativa energikällor, t.ex. vindkraft och solenergi. Låt oss återkomma till det! Som vi i Ny demokrati ser på energifrågan i nuläget finns det bara två alternativ för att få en ökad och säker elproduktion som inte bidrar till ytterligare miljöskadliga utsläpp, Lennart Daléus, nämligen vattenkraft och kärnkraft. Utbyggnaden av vattenkraften ser vi som orealistisk, även om det finns intressanta lösningar som skulle kunna ge betydande energitillskott utan att det skulle bli tal om någon miljöförstöring. Då återstår en utveckling eller utbyggnad av kärnkraften. Med den nya teknik som är under framtagande och som alltmer närmar sig en praktisk tillämpning utgör avfallshanteringen inget problem ur säkerhetssynpunkt. Med tanke på ett årtal som år 2010 har vi också litet tid på oss, men redan nu finns det dokumentation som talar för att problemet med avfallshanteringen med säkerhet kommer att vara löst vid den tidpunkten. Jag talar om transmutationsmetoden. Den är en möjlig lösning. Den innebär att nedbrytningen av den radioaktiva strålningen förkortas från kanske 100 000 år till en mansålder. Jag tyckte mig häromdagen höra att man i Japan håller på att få fram en ny typ av kärnreaktorer och kraftverk som har en inbyggd nedbrytning av avfallet. Med denna kärnkraftstekniska utveckling som bakgrund vore det, enligt vår uppfattning, helt fel att i dag binda upp sig för en avveckling år 2010. Tyngst väger ändå ekonomin i sammanhanget. Det uttalade inte Lennart Daléus någon tanke om. Visste ni att en fortsatt användning av kärnkraft efter år 2010 skulle innebära en produktion av eleneregi till halva kostnaden jämfört med dagens redan låga kostnader? Visste ni att kärnkraftverken år 2010 kanske representerar ett värde på i runda tal 180 miljarder? Dessa pengar skulle vi alltså mer eller mindre kasta bort. Mot denna bakgrund förefaller det vara helt vansinnigt att i dag bestämma om en avveckling år Herr talman! Vad som oroar mig är den negativa inställningen till att tänka på kärnkraft i positiva termer. Vi har i dag en lag om kärnteknisk utveckling som förbjuder verksamhet som kan syfta till eller främja uppförande av nya kärnkraftverk i Sverige. Naturligtvis påverkar det utvecklingen av vår tekniska know-how i fråga om kärnkraft, vilken vi faktiskt framgångsrikt har byggt upp som en svensk exportvara. Den tekniska utvecklingen av kärnkraftsteknologin och avfallshanteringen, den ökade insikten om kärnkraftens betydelse för en renare miljö, för vår ekonomi och för sysselsättningen inom industrin talar för en omvärdering av tidigare energiöverenskommelser. Det är faktiskt dags att förankra en ny kärnkraftspolitik hos det svenska folket. Det är dags att genomföra en rådgivande folkomröstning om den framtida kärnkraftsutvecklingen i Sverige. Det föreslår vi. I morse var det faktiskt ett program i TV där en icke okänd och relativt tung socialdemokrat, Anders Ferm, pläderade för att världen inte kan leva utan kärnkraft. Han sade att kärnkraften, med hänsyn till vår miljö och till utvecklingen i tredje världen, måste vara en förutsättning i framtiden. Han var också inne på att det skulle vara en folkomröstning. Det var 15 år sedan man tog ställning till den här problematiken. Han tyckte att det var dags att ta upp den igen. Det var ett intressant inlägg i debatten. Jag skall nu säga några ord om vindkraften -- följetongen i våra energidebatter. En fortsatt satsning och -- ännu värre -- en utbyggnad av vindkraften ter sig för oss i Ny demokrati som ett spel för gallerierna. Det finns politiska poäng att hämta i det sammanhanget. NUTEK konstaterar krasst i en rapport att det investeringsstöd om ca 50 miljoner kronor per år som går till vindkraftverk inte utnyttjas. Man föreslår en överföring av medel till forskning och utveckling. NUTEK konstaterar att stödet har utbetalats till ca 70 vindkraftverk, motsvarande en elproduktion på -- lyssna! -- 0,035 uppgick till ca 140 TWh. Detta belyser orimligheten i att fortsättningsvis satsa på vindkraften. I realiteten skulle man kanske behöva 20 000 vindkraftverk för att ersätta ett kärnkraftverk. Vad skulle det innebära ur miljöförstöringssynpunkt? I samband med utskottsdiskussionen om avregleringen av elmarknaden har det från flera partier framkommit att det finns behov av att genomföra en fördjupad allmän utredning av Sveriges energibehov. Detta skulle vara en uppföljning av 1991 års energiöverenskommelse. Vi i Ny demokrati utgår från att direktiven för den föreslagna parlamentariska energikommissionen även inkluderar en förutsättningslös bedömning av kärnkraftens framtid. Vi biträder också utskottsmajoritetens yrkande om tillsättande av denna parlamentariska kommission enligt mom. 1. I övrigt yrkar jag bifall till våra reservationer 2, 4, Jag har redan nämnt några reflexioner med anledning av Lennart Daléus väl omvittnade inställning i dessa frågor. Han talar ibland om verkligheten. Verkligheten består av reaktorhaverier, avfall och kärnvapenspridning. Det är hans tunga argument. Därför finner han att kärnkraften är oacceptabel. Detta är förvisso oroande frågor som man skall arbeta med, men att i ett sådant här läge lagstifta om och låsa sig för en avveckling år 2010 förefaller mig vara en strutspolitik.
Herr talman! Bengt Dalströms teknikoptimism inskränker sig uppenbart till att gälla just kärnkraften. På kärnkraftsområdet kommer allting att lösa sig i en framtid. Nu finns det visserligen ingen lösning på avfallsproblemet, men det kommer att ordna sig i framtiden. I detta fall kan jag likna Bengt Dalströms resonemang med att man ger sig i väg över Atlanten för att nå Amerika i ett flygplan med en halvfull tank. Man hoppas på att man på halva vägen skall hitta en lösning som gör att man har bränsle för resten av resan. Man kan inte resonera på detta sätt kring problemet med avfallshanteringen. Det problemet är inte löst. Det är någonting som talar negativt för kärnkraften. Jag förstår inte varför teknikoptimismen inte finns med när det gäller de andra energikällorna. När Bengt Dalström talar om vindkraften är det bara mörker och elände, och de andra energikällorna kommer inte att kunna ge någonting. Enda lösningen är vattenkraften och kärnkraften, och uppenbarligen inte bara för oss, herr talman. På ett fullständigt oansvarigt sätt talar Bengt Dalström om att detta också är lösningen för tredje världen. Hur skulle tredje världen inom någon rimlig, överskådlig tid kunna skaffa sig en infrastruktur, som det heter, och allt detta andra som behövs om man ens hjälpligt skall kunna hanka sig fram med kärnkraften som en del i ett energisystem? Naturligtvis är inte det en väg att gå. Naturligtvis måste det vi kallar tredje världen få hjälp med energiteknik och energiutveckling som bäst passar deras förutsättningar och utveckling. Det borde vi också låta vara gällande för Sverige. Mest förvånande, herr talman, är Bengt Dalströms tvärsäkra inledning om att vattenkraften och kärnkraften är såväl miljövänliga som ekonomiska. Jag skulle mycket uppskatta om det gick att få några som helst grunder redovisade av Bengt Dalström för kärnkraftens förträffliga ekonomi och kanske också få honom att något fundera och filosofera över hur mycket av sina riskkostnader som kärnkraften i dag bär. Kanske Bengt Dalström är litet oroad över att vi har en särskild lagstiftning i Sverige, som gör ett kraftfullt ingrepp i marknadsekonomin genom att undanta kärnkraften från det fulla ekonomiska ansvaret. Men jag förstår, herr talman, att mycket av de argument som Bengt Dalström ändå förhållandevis rättframt redovisade kanske i själva verket också är sådana som tidigare talare här i dag lutar sig mot och gärna ser förekomma i den här debatten. Det tycker jag också är litet trist, herr talman.
Herr talman! Det är alltid intressant att debattera med en sådan trevlig ledamot som Lennart Daléus, synd bara att han har sådana synpunkter som han har. Jag måste bemöta hans försök till liknelse om att detta med vad jag sagt om kärnkraften år 2010 är att jämföra med att sätta sig i ett flygplan som är halvtankat och fara i väg över Atlanten och hoppas att det skall ordna sig. Jag tycker det är litet skillnad på tio timmar och femton år. Den liknelsen köper jag inte riktigt. Lennar Daléus reflekterar över mina tankegångar om kärnkraftens betydelse för att främja tredje världens utveckling med en ren miljö. Han säger att det ju finns en massa andra alternativ. Varför är man så enveten kring kärnkraften då det finns så många andra lösningar? Ge mig de andra lösningarna! Ge mig förslag till sådana lösningar som alternativ! Vad kan ge den energi som kärnkraften gör? I Sydostasien är ungefär 20 kärnkraftverk i produktion och under uppbyggnad. Där har man insett nödvändigheten av att använda kärnkraften. Lennart Daléus och jag vet att det finns 430 kärnkraftverk i gång i dag, för att vara någorlunda exakt. Den utveckling vi diskuterar här i dag är vi faktiskt relativt ensamma om. Runt om oss utnyttjar man kärnkraften mer och mer och man producerar el. Kanske läggs kärnkraftverk ned i ett land, men då köper det landet el från ett annat land, och den elen är producerad i ett kärnkraftverk. En konkret fråga: Vad finns det för alternativa energilösningar som man kan applicera på tredje världens problem när det gäller energiförsörjningen? Det vore intressant att höra någonting om detta. Jag skulle filosofera runt kostnaderna, men det kanske inte är rätt tid att göra det här i kammaren. För mig är siffror som olika lobbyister håller Lennart Daléus och mig med rätt talande. Jag fick tag i en siffra innan jag kom in här. Den är visserligen två år gammal. Där konstateras vad ny elproduktion kostar. Vattenkraften kostar 20--30 öre, kärnkraften kanske 40 öre, medan vi har torvkostnader på 40--60 öre.
Herr talman! För ordningens skulle kanske bör sägas att jag inte debatterar för att vara till glädje för Bengt Dalström, även om jag uppskattar hans resonemang. Bengt Dalström säger att det är 430 reaktorer i drift. Det kanske är för mycket sagt, herr talman, att de är i gång. Ett stort antal av dem står faktiskt stilla av flera välgörande skäl -- de fungerar helt enkelt inte. Det är inte heller riktigt sant att det sker en utbyggnad som innebär mer och mer kärnkraft i världen, som Bengt Dalström säger. I Sydostasien, som Bengt Dalström tar som exempel, är det endast ett land som ägnar sig åt expansion på det här området, nämligen Sydkorea. Sydkorea står i själva verket för den samlade västvärldens export av reaktortekonologi de senaste tio åren. Talet om expansion är kanske litet förhastat. I Europa är det bara Frankrike som ägnar sig åt någonting som kan likna en kärnkraftsutbyggnad. Det sker med stor försiktighet och stor vånda, bl.a. därför att floderna i Frankrike inte klarar av kylningen, om vi förkortar resonemanget. Det kanske kan glädja i debatten att andra länder i EU, t.ex. Italien, har avvecklat all sin kärnkraft, därför att man vill bli av med den. Det glömmer vi ofta. Inte är det så att kärnkraften i dag upplevs som någon lösning på stora energifrågor, allra minst i tredje världen. Självklart, herr talman, sker ingen expansion av kärnkraft i tredje världen, verkligen inte! Där har man, inte minst i spåren av den debatt som fördes inför och under Rio-konferensen, förstått innebörden av begreppen hållbar utveckling, detta att satsa på energikällor som är miljöriktiga och uthålliga, med de egna ländernas förutsättningar. Jag behöver inte peka på den starka utveckling som sker av solenergins utnyttjande och biobränsleutnyttjandet just i tredje världen, som en självklar del av energiförsörjningen i tredje världen. De utvecklas nu på ett mycket positivt sätt. Jag förstår, herr talman, att Bengt Dalström inte vill diskutera kärnkraftens kostnader. De börjar bli mer och mer uppenbara inte minst för de ekonomibegripande kraftföretagen i USA, som lämnar kärnkraften och i stället gör om sig till energitjänstföretag och ser till att hålla nere energiförbrukningen därför att kärnkraften är en död energikälla. Jag fick inte någon redovisning och diskussion av de ingrepp som gjorts i den svenska marknadsekonomin till förmån för kärnkraften. Jag förstår varför, herr talman.
Herr talman! Lennart Daléus svar på min fråga om alternativa lösningar till kärnkraften, var det utnyttjande av biobränsle och solenergi? Hur dokumenterat är detta? Vad kan det innebära? Är det inte ännu fråga om marginella tillskott? Finns det något land som Lennart Daléus kan luta sig mot som har genomfört detta eller har under genomförande stora program där man lyfter ut kärnkraften och tar in en annan lösning? Eller är det en ideologisk grundsyn som han för fram hela tiden?

Herr talman! Jag vill klara av det formella först. Jag yrkar bifall till reservation 1, som handlar om lagstiftning om kärnkraftsavveckling senast år 2010, avgiven av Centerpartiet och kds. Jag yrkar också bifall till reservation 3, som handlar om vissa enskilda kärnkraftsreaktorer, avgiven av Centerpartiet. Slutligen vill jag yrka bifall till min egen meningsyttring under mom. 1, som handlar om omställningen av energisystemet, under mom. 26 som handlar om främjande av biobränslebaserad kraftvärmeproduktion. I min meningsyttring finns det ett antal andra moment som berör andra frågor, internationella frågor och frågor om satsning på andra energikällor. Jag står givetvis bakom de åsikter som förs fram där, men för att förenkla kammarens arbete avstår jag från att yrka bifall till dem för att slippa votera om dem. Betänkandet heter Energipolitik. Så brukar dessa betänkanden som kommer årligen heta. Av någon anledning blir det alltid diskussion om kärnkraften och kärnkraftens avveckling, åtminstone till 90 till 95 %. Man kan tycka det är konstigt. Men jag tror att det är väl motiverat, och jag kommer inte att avvika från det. Kärnkraften i Sverige och problemen med avvecklingen av kärnkraften i Sverige är en av energipolitikens grundbult. Det är först när vi har hittat bra sätt att hantera avvecklingsfrågorna som vi kan få verklig fart på teknikutvecklingen och introduktionen av de alternativa energislagen. Kärnkraftsavvecklingen är också ett slags grundbult för utvecklingen av den moderna svenska produktionen, både för industriproduktion och för tjänsteproduktion.

Givetvis kommer detta också att ske via den offentliga debatten.

Det är rätt naturligt att företagsledare, ägare till produktionsmedel, är kortsiktiga och kortsynta. De har tryck på sig att få det hela att gå runt och att få så mycket avkastning på insatt kapital som möjligt. De har också en motvilja mot osäkra investeringar. Däremot anser jag att det är politikernas, dvs. vår, uppgift att se litet längre. Vi måste skapa regler som håller framöver. Vi måste ge sådana besked att de tunga aktörerna förstår att vi menar allvar. Svenska politiker och svenska politiska partier har varit dåliga på det. Min kritik riktar sig främst mot de partier som vann, som Lennart Daléus sade i sitt anförande, folkomröstningen om kärnkraftens utbyggnad och avveckling. De hållbara lösningarna har inte kunnat presterats. Man har inte hållit fast vid sina ställningstaganden utan ändrat dem flera gånger på vägen från 1980 fram till 1994. Ställningstagandena har ändrats på grund av yttre omständigheter och på grund av maktförskjutningar mellan olika intressegrupper och fraktioner inom partier.

Det är illa. Det är också illavarslande när Birgitta Johansson så oreflekterat talar om att återupprätta Sverige som en industrination. Hon utgår från det magiska talet 20 % av arbetskraften, som man använder som definition på en industrination. Det faktum att Sverige hamnat under detta tal tar hon som ett tecken på att det är något galet med utvecklingen i Det är förvisso mycket galet med utvecklingen i Sverige. Men att Sverige hamnat under denna gräns kan också vara ett tecken på att Sverige är på väg in i en ny typ av samhälle, som är mer en blandning av ett industri och tjänstesamhälle, och som är på väg mot ett s.k. kunskapssamhälle. En framsynt energipolitik som leder till avveckling av kärnkraften kan då vara ett hjälpmedel på vägen. Varför kommer inte alternativen fram? Sedan 1980 har det satsats oerhört mycket pengar på energiforskningen. Det finns många som säger att det har satsats alltför mycket pengar på den. Den har utretts fram och tillbaka. Varför händer det då inte någonting? Bakgrunden är den, att vi introducerade en kärnkraftsel som var starkt subventionerad. Vi tvingade in elen på marknaden genom att subventionera priset. Vi håller fast vid det låga priset på kärnkraftsel genom att industrin inte bär sina kostnader. Det är framför allt när vi diskuterar försäkringsfrågorna som den stora tydliga subventionen av kärnkraftselen och kärnkraftsproduktionen framträder. Det är en statsunderstödd energikälla, och varan har forcerats in på marknaden. I dag har vi dessutom en marknad med ett stort överskott av denna billiga nyttighet, nämligen elen. Jag har svårt att förstå dem som säger att de inte begriper att det inte kommer in alternativ och att man inte bygger nya anläggningar. Men det finns inga anläggningar i dag som kan konkurrera med denna starkt subventionerade elkälla. Det är möjligt att sådana kan åstadkommas med en marknad i balans men definitivt inte när vi har en marknad med detta stora överskott. Det finns, som jag sade tidigare, en bristande trovärdighet i avvecklingsbeslutet. Det har framför allt uttryckts av Karl-Axel Edin på Kraftsam Service AB och Göran Ahlström på Sydkraft AB. De säger att de inte tror på någon avveckling och att de inte rättar sig efter riksdagsuttalanden. De säger att de rättar sig efter lagar. Man kan säga att kraftindustrin har beställt lagstiftning på detta område av Sveriges riksdag, så att den vet vad den har att rätta sig efter och hur energipolitiken skall komma att se ut framöver. Jag tycker att det är vår skyldighet att gå dem till mötes i denna begäran och att utforma en avvecklingslag eller kärntekniklag. Det skall stå klart vad en överväldigande majoritet av Sveriges riksdag står bakom, nämligen att det skall vara bommat och stängt på kärnkraftsverken år 2010. Så länge vi tricksar med utredningar, sidofrågor, kommissioner, årtal osv., så länge kommer vi att understödja alla de krafter som vill undergräva folkomröstningsresultatet. Folkomröstningsresultatet är på något vis också strategiskt. Vi står inför en ny folkomröstning där man i buskdebatten ifrågasätter hur politiker kommer att hantera detta. Det skulle vara förödande att ge dem vatten på sin kvarn genom att skapa ytterligare oklarhet kring folkomröstningen om kärnkraften, som sedan sprider sig över på omröstningen om EU-medlemskap. Det är vår skyldighet att skapa den klarhet som behövs och att göra det på enklast möjliga sätt. Det enklast möjligaste sättet är att stifta en lag om kärnkraftsavveckling. Ni är centrala för den moderna opinionen, dvs. de som vill ha en förnyelse i svenskt näringsliv, de som samtidigt är miljömedvetna och de som fortfarande tror på politiker och att landet skall styras med lag. Jag tycker att ni är ovarsamma i fråga om denna nya kommission, genom att koppla ihop elmarknadsfrågor med de centrala strategiska frågorna och antyda möjligheter till en byteshandel. Jag tror att förutsättningarna för en framtida politisk utveckling i Sverige skulle må bra av tydligare markeringar från socialdemokratin i miljövänlig och energisnål riktning. Det skulle underlätta överenskommelser åt vänster, åt centern och framför allt ge svensk industri och företagsamhet nya konkurrensmöjligheter att bättre möta alla de utmaningar som vi står inför i framtiden. Några ord om Lennart Daléus och Centern. Trots att jag instämmer i det mesta av vad Lennart Daléus har sagt, tycker jag att det är litet egendomligt att det är just i upptakten av en valrörelse som dessa frågor blir så oerhört viktiga för Centerpartiet. Vi har känt till detta om lagstiftning ända sedan 1991, strax efter det att riksdagen hade fattat beslut om energiöverenskommelsen. Jag tycker att det skulle vara klädsamt om Centern med samma kraft inom eller utanför regeringen skulle driva dessa lagstiftningsfrågor. Centern kan driva frågor med kraft inom regeringen så att det syns i den offentliga debatten. Det har ni visat i ert agerande i samband med hanteringen av frågan om Öresundsbron. Varför har ni varit så tysta ända tills nu, Lennart Daléus?